Herr talman! Till att börja med är det naturligtvis riktigt som Görel Thurdin säger att det när det gäller vissa livsmedel finns kontrollmöjligheter. Någon allmän praktiskt användbar metod finns dock inte. När det exempelvis gäller torra livsmedel finns kontrollmetoder. Forskningen rör framför allt kött och grönsaker, där man inte anser sig ha kontrollmetoder. Man är uppenbarligen inne på att studera brutna DNA-kedjor. Det är en väg att gå, till vilken man knyter vissa förhoppningar. Det finns även utveckling av andra metoder som man vill använda sig av i forskningen. Jag tycker att det är rimligt att livsmedelsverket självt forskar på detta område, men att livsmedelsverket också — som jag sade i mitt svar — skall delta i den internationella forskning som pågår på detta område, som Görel Thurdin var inne på. Fram till dess att man får fram listor på produkter och länder, och därmed får en möjlighet att kräva intyg, är kontrollmöjligheterna små. Det var vi medvetna om redan när vi lade fram propositionen, och det var riksdagen medveten om när beslutet fattades. Man arbetar dock för fullt med detta inom livsmedelsverket, och såvitt jag förstår kommer länderlistorna att bli klara inom mycket kort tid. Listan gäller dels länder där man känner till de anläggningar som finns för bestrålning, dels länder där man antar att bestrålning förekommer. När man har fått dessa listor kan livsmedelsverket och tullmyndigheterna agera. Det borde vara tillräckligt för att de skall kunna agera utifrån den lagstiftning vi har.
Herr talman! Jag vill ändå fråga om föreskrifterna är färdigutarbetade och föreligger eller om det fortfarande pågår ett arbete kring detta. De är naturligtvis en förutsättning för en riktig kontroll. Detta att varupartier av visst slag vid export till Sverige kan förses med intyg från offentlig myndighet om att varorna inte är bestrålade, är det en väg som man kommer att arbeta praktiskt utifrån sedan man har fastställt länderlistorna?
Herr talman! Tullmyndigheten och livsmedelsverket har redan möjlighet att reagera utifrån lagen. Om det kommer att behövas ytterligare föreskrifter när vi har fått dessa listor, får vi självfallet bedöma då. Det går alltså att agera direkt på basis av listorna. Användande av intyg är en väg som jag menar att vi skall kunna välja för att spåra bakåt. Det finns även en internationell diskussion om märkning. Den snuddar givetvis vid frågan om intyg. I den mån man kommer fram till internationella regler om märkning blir denna en form av information som ligger nära intyget och som man också kan använda.
Herr talman! Finns det en möjlighet att utkräva någon form av garantier från länder som man vet håller på med bestrålning av livsmedel?
Herr talman! Det går inte att uttala sig om det generellt. Det beror naturligtvis på vad olika länder är beredda att acceptera i en sådan förhandling eller diskussion. Vi har ju överenskommelser med vissa länder exempelvis när det gäller hormonbehandlat kött. Det finns en möjlighet att avkräva myndigheter i ett land en garanti. Sedan är det en förhandlingsfråga vad landet är berett att ställa upp på.
Herr talman! Jag utgår ifrån att statsrådet kommer att följa frågan intensivt och bidra till att vi får en forskning som sker i internationellt samarbete, eftersom det går mycket snabbare, och till att vi får intyg och garantier. Garantier blir naturligtvis en positiv påverkan på andra länders livsmedelshantering.

Herr talman! Birger Andersson har frågat mig om jag avser medverka till att Fagersta, Norbergs och Skinnskattebergs kommuner inplaceras i stödområde 4. Birger Andersson syftar på den geografiska områdesindelning som gäller för prisstödet till jordbruket i norra Sverige. Riksdagens beslut våren 1989 i fråga om prisstödet till jordbruket i norra Sverige innebär bl.a. att det inte finns anledning ännu att föreslå förändringar i den gällande områdesindelningen. I beslutet hänvisas till den reform av livsmedelspolitiken som inletts och som bl.a. skall behandla det regionalpolitiska målet och medlen för att uppnå detta mål. Prisstödet till jordbruket i norra Sverige kommer att tas upp i detta sammanhang. Regeringen uppdrog i januari i år åt statens jordbruksnämnd att med utgångspunkt i förslaget från den parlamentariska arbetsgruppen ge förslag till hur det särskilda prisstödet till jordbruket i norra Sverige tekniskt bör utformas för att det skall vara möjligt att bevara ett livskraftigt jordbruk i dessa delar av landet. Enligt uppdraget bör basen för en framtida beräkning av prisstödet utformas så att det även i en situation där marknaden i högre utsträckning styr priserna blir ett effekt medel för kompensation till jordbruket i norra Sverige. Jordbruksnämnden bör enligt uppdraget även redovisa eventuella behov av justeringar i den geografiska områdesindelningen. Eventuell bedömning av förändringar i områdesindelningen för prisstödet kan göras efter det att jordbruksnämndens förslag har lämnats.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
Det betyder att man har mycket kort tid på sig för att arbeta med dessa frågor. Jag har den bestämda uppfattningen att det behövs en revidering av stödområde 4. Vi som kommer från Västmanland och väl känner till länet vet ju att en del av länet, norra delen, tillhör Bergslagen. Jag har funderat litet grand på om det finns något annat exempel på att den delen inte räknas till Bergslagen. Något sådant exempel har jag inte lyckats få fram, och jag hoppas att jordbruksministern om så är fallet skulle kunna hjälpa mig med det. Vi tycker att det är djupt orättvist att gränsen för stödområdet skall följa länsgränsen. Den gränsen fastställdes redan år 1634, och jag tror inte att man då talade så mycket om de naturliga förutsättningarna för jordbruk. Jag vill ställa två kompletterande frågor. Hinner jordbruksnämnden med att framställa ett ordentligt genomarbetat material? Den har fått god tid på sig. Kan jordbruksministern hjälpa mig och nämna något annat exempel där norra Västmanland inte räknas till Bergslagen?
Herr talman! Norra Västmanland hör förvisso till Bergslagen. Det är möjligt att jag får andra ledamöter på mig när jag nu säger att det är den delen som t.o.m. var kärnan i det gamla Bergslagen när gruvhanteringen och hyt torna utvecklades under medeltiden. Men vi talar här om någonting annat, nämligen stödområdesindelning för jordbruket i norra Sverige. Detta är förvisso inte någon ny fråga. Det yrkande som här tas upp har tagits upp tidigare i riksdagen i olika sammanhang. Man har från riksdagens sida hittills inte sagt ja till någon förändring när det gäller områdesindelningen. Det är inte heller någon fråga i vilken det saknas utredningsmaterial eller liknande. I samband med livsmedelsreformen har en rad kompletteringsuppdrag givits till jordbruksnämnden och andra myndigheter. Det är ett led i detta som jag just har redovisat. Regeringen kan givetvis inte komma med ett ställningstagande, innan vi har tillgång till jordbruksnämndens bedömning.
Herr talman! Jag har här jordbruksutskottets betänkande JoU21. I det betänkandet beklagar jordbruksutskottet sig över att man har haft så litet tid för att arbeta fram ett underlag. Jag hoppas verkligen att statens jordbruksnämnd nu hinner få fram ett bra underlag. Jag har här en artikel från Vestmanlands Läns Tidning där det står att jordbruksministern har varit i Skinnskatteberg och studerat en del frågor i mitten av januari. Eftersom jordbruksministern nu har gjort ett besök i de delarna av länet, vill jag fråga jordbruksministern vilka diskussioner han förde med jordbrukets företrädare. Vilka frågor ställde jordbruksministern till jordbrukets företrädare om just Bergslagsjordbruket och dess möjligheter?
Herr talman! Vi kan naturligtvis med talmannens medgivande vidga ramen för frågestunden till att omfatta helt nya frågor. Men jag föreställer mig att det finns många här som vill få ett svar på sina frågor, och vi kanske skall hålla oss till de frågor som dock är ställda. Det var ett mycket intressant besök i Skinnskatteberg. Jag besökte i första hand de institutioner som har med utbildning och forskning att göra och som så att säga ligger under min domvärjo inom ramen för SLU:s verksamhet. Jag hade också kontakt med företrädare för kommunen och med en del av de företag som glädjande nog har kunnat nyetableras i en kommun som tidigare har haft stora svårigheter.
Herr talman! Det är mycket värdefullt att statsråden, och även vi riksdagsledamöter, åker ut i landet och har kontakter i olika sammanhang. Jag tycker att det var mycket värdefullt att statsrådet besökte Skinnskatteberg. Jag hoppas att jordbruksministern fick klart för sig att denna del av norra Västmanland tillhör Bergslagen även i jordbrukshänseende. Det tror jag att man får klart för sig när man reser i dessa områden.

Herr talman! Lennart Brunander har frågat mig vad regeringen avser att göra för att vidmakthålla beslutet om förbud mot bestrålning av livsmedel, dvs. för att inte tvingas släppa förbudet vid en anpassning till EG. Jag vill först påpeka att livsmedelsverket inte tagit ställning till frågan såsom Lennart Brunander påstår. Lennart Brunanders fråga innehåller en vanlig missuppfattning, nämligen den att en EG-harmonisering för svensk del innebär att svenska regler med automatik kommmer att ersättas med dem som gäller inom EG. Så är inte fallet. Sveriges målsättning är att bibehålla vår höga ambitionsnivå, t.ex. när det gäller konsumentskydd, hälsa och miljö. De kommande förhandlingarna mellan EG och EFTA kommer bl.a. att handla om detta. Några EG-regler om bestrålning finns emellertid inte. Inom EG diskuteras för närvarande ett förslag från EG-kommissionen om enhetliga regler inom EG. Kommissionens förslag har inte lett till enighet i medlemskretsen där olika länder tillämpar helt olika regler, alltifrån förbud till att ett relativt frikostigt bestrålande tillåts. Det finns alltså inga EG-regler att jämföra den svenska lagstiftningen med. Om och när EG kan enas är det inte i dag möjligt att säga. Några EG-EFTA-förhandlingar har ännu inte startat. Ingen av parterna har formulerat några förhandlingskrav. Det betyder att det varken från livsmedelsverkets eller regeringens sida finns någon bedömning i fråga om hur slutresultatet av de stundande förhandlingarna kan tänkas komma att se ut. Påståendet i Lennart Brunanders fråga, att livsmedelsverket uttalat sig om innebörden av framtida EG-krav, är alltså felaktigt. EG har självt inte tagit ställning, och några förhandlingsmandat har inte getts.
Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret, men det lämnar något övrigt att önska. Jag har inte påstått att livsmedelsverket har tagit ställning i frågan. Jag hänvisade till ett uttalande från en tjänsteman på livsmedelsverket. Jag ansåg att det var anmärkningsvärt att vederbörande gjorde det uttalandet. I uttalandet från tjänstemannen fanns också den missuppfattning som jordbruksministern nu hänvisade till, nämligen att när EG ändrar sina regler skall också Sverige vid en harmonisering med EG göra detta. Det är mot den bakgrunden som jag har ställt frågan. Kan jordbruksministern på regeringens vägnar ta avstånd från dessa synpunkter och se till att det beslut som riksdagen fattade förverkligas? Jag tycker att jordbruksministern glider litet när han säger att det är regeringens målsättning att vi i Sverige skall fortsätta att arbeta med dessa frågor. Vi har fattat ett beslut i riksdagen som innebär ett förbud mot att importera bestrålade livsmedel och att använda bestrålning av livsmedel i Sverige. Det är ingen målsättning, utan ett klart besked om hur det skall vara. Jag vill upprepa något av det som står skrivet i jordbruksutskottets betänkande 1988/89:JoU14 för att visa att man även då var på det klara med att det fanns andra system i andra länder. I utskottets betänkande från i våras står följande: ”Bestrålning av livsmedel förekommer i flera av de länder från vilka vi importerar livsmedel. För att tillgodose konsumentintresset anser utskottet det därför angeläget att så snart som möjligt förbjuda import av livsmedel som har bestrålats.” Därefter följer en del resonemang, och sedan avslutar utskottet skrivningen på följande sätt: ”Med det anförda ansluter sig utskottet till propositionens förslag och överväganden i detta avsnitt. Utskottet förutsätter att föreslagna ändringar kommer att innebära förbud mot såväl bestrålning av livsmedel inom landet som import av bestrålade livsmedel.” Kan jag få ett klart besked från jordbruksministern om att regeringen kommer att se till att detta beslut vidmakthålls?
Herr talman! Jag vill först kommentera Lennart Brunanders fråga och mitt svar. Det står faktiskt inte i Lennart Brunanders fråga att det är en tjänsteman vid livsmedelsverket som har sagt det ena eller det andra. Det står att ”Livsmedelsverket har nyligen framhållit -—-”, etc. Det skulle enligt livsmedelsverket vara på ett visst sätt, säger Lennart Brunander, och han uttalar sig i sin fråga om livsmedelsverket. Lennart Brunander hänvisar nu till en debatt, i vilken en tjänsteman från livsmedelsverket har deltagit och uttryckligen har sagt att hon inte i debatten företräder livsmedelsverkets uppfattning, utan att livsmedelsverket har en annan uppfattning i frågan än vad hon själv har som person. Det framgår mycket tydligt att hon gör en klar åtskillnad, om man läser referat från den debatten. Hon tycker som privatperson någonting annat än livsmedelsverket. Det var bakgrunden till frågan. Vi har en lagstiftning mot bestrålning av livsmedel i Sverige och mot import av bestrålade livsmedel. Jag har tidigare i dag under frågedebatten med Görel Thurdin försökt visa på hur vi nu arbetar på att kunna få importförbu det att fungera, även om det inte finns några allmänna metoder för en fysisk kontroll. Det är alldeles klart vad vår lagstiftning innebär, och jag arbetar aktivt för att följa upp den. Lennart Brunander har sedan ställt en fråga om en hypotetisk situation, nämligen vad som händer om man från EG:s sida kommer med krav som vi i dag inte känner till, eftersom man i EG i dag inte har någon gemensam uppfattning. Uppfattningen inom EG är än så länge splittrad. Man har mycket olika regler i olika EG-länder, och det går därför inte att i dag uttala sig om vilken typ av villkor man kommer att enas om i det fall man kommer överens och naturligtvis inte heller om den förhandling som ännu inte har inletts.
Herr talman! Jag är tacksam för den kompletteringen. Jag vill tolka det som att jordbruksministern står fast vid det beslut som riksdagen fattade och att han kommer att se till att det genomförs. Det framgick delvis också av det svar som gavs till Görel Thurdin och som till vissa delar var klarläggande. Det är bra om den tjänsteman från livsmedelsverket som har uttalat sig inte har stöd för sina åsikter inom verket och heller inte har stöd för dem från regeringen. Det var egentligen detta som var avsikten med min fråga, nämligen att få ett svar från jordbruksministern om att så är fallet. Om det förhåller sig på det sättet är jag nöjd.

Herr talman! Barbro Sandberg har frågat mig vilket förtroende jag har för transportrådets handläggning av riksfärdtjänstresor och, om jag inte har något sådant, vilka åtgärder jag då ämnar vidta för att syftet med propositionen om riksfärdtjänst skall uppfyllas. Avsikten var att erbjuda riksfärdtjänstresenärerna bra service. Linjeflyg dimensionerade bokningen mot bakgrund av sin erfarenhet. Det har tyvärr visat sig att denna dimensionering inte varit tillräcklig. Linjeflyg har under flera månaders tid arbetat hårt med att lösa problemen med bokningen, bl.a. har bemanningen förstärkts. Dessutom har man gjort det möjligt att beställa resor skriftligen. Transportrådet har under hela denna tid haft täta kontakter med Linjeflyg för att nå en snabb lösning på problemet, och handikapporganisationerna har tillsammans med Linjeflyg deltagit i ett möte på transportrådet för att finna konstruktiva lösningar. Bokningen av tågresor har ändrats sedan nyår, då bokningen togs över av SJ från att tidigare ha legat på SJ Resebyrå. Vissa problem fanns i starten innan personalen på SJ blev helt på det klara med alla rutiner. Transportrådet arbetar mycket intensivt med att lösa de problem som finns med bokningen av riksfärdtjänsten. Därvid har rådet haft mycket täta kontakter med berörda organisationer. Jag utgår från att de åtgärder som transportrådet vidtagit skall leda till en tillfredsställande lösning av de uppkomna problemen.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret, men jag tror inte att dessa åtgärder kommer att förbättra situationen. Då vi behandlade propositionen om riksfärdtjänst förra våren, knöts ju stora förhoppningar till att förslagen skulle göra det enklare för handikappade att resa. Redan i december konstaterade vi att transportrådet inte följde vad som utlovats i propositionen när det gällde taxesättningen. Nu diskuterar vi alltså beställningsförfarandet. Denna fråga föranleds alltså av alla ändringar som transportrådet har företagit sedan propositionen framlades. Först gavs det ut allmänna råd i september, där det sades att tågresor skall beställas hos SJ Resebyrå, medan flygresor skall beställas på Linjeflygs ordinarie beställningsställen. Det låter ju mycket enkelt och bra. Men vid årsskiftet, då SJ:s resebyrå gick upp i Nyman & Schultz som inte kan åta sig uppgiften att handha riksfärdtjänsten, ändrades reglerna. Då blev det ett försäljningsställe per län för tågresorna. Dessutom skulle man beställa sina anslutningsresor på annat ställe. Den handikappade som skall åka tåg måste alltså beställa resor på minst två ställen. Den 31 oktober kom nya anvisningar för flygresor — där gavs två telefonnummer som man kan ringa. Nu kan man beställa biljett även skriftligen. En del handikappade har möjlighet att göra det, eftersom vissa av dem ju har problem att ringa. Jag tycker inte att två telefonnummer för hela Sverige — ett 08-nummer och ett 020-nummer = är tillräckligt. Jag känner till en person som försökt ringa i sju veckor — vem har så god planering? Det verkar litet märkligt att transportrådet inte skall kunna klara det här. När man framlägger en proposition borde förslagen i den vara genomarbetade, så att man visste hur det skulle bli och så att det inte blev sådant krångel som det nu har blivit. Detta är en omöjlig situation för en handikappad att klara.
Herr talman! Jag är överens med Barbro Sandberg om att det är beklagligt att dessa problem uppkommit. Jag har stor förståelse för Barbro Sandbergs engagemang, och jag delar det. Nu hoppas jag ändå att de åtgärder som transportrådet i samarbete med handikapporganisationerna och Linjeflyg har vidtagit skall leda till en snabb lösning. Jag kan inte annat än uttala den mycket starka förhoppningen att så verkligen blir fallet. Det ligger ju i allas intresse att dessa problem kan lösas på ett tillfredsställande sätt. Jag noterar att Linjeflyg har förstärkt sin beställningsfunktion och inrättat åtta linjer för beställningsverksamheten. Man trimmar in ytterligare tjänster för att motsvara toppar i beställningsefterfrågan och även klara sjukdomsfall bland de anställda. Som jag nämnde i svaret har det hållits gemensamma överläggningar med handikapporganisationerna och Linjeflyg för att på ett konstruktivt sätt komma till rätta med problemen. Vi hoppas verkligen att så skall bli fallet inom en mycket snar framtid.
Herr talman! Jag hoppas att Linjeflyg åtminstone ser till att människor kommer fram på telefonen, eftersom man faktiskt inte gör det i dag.

Herr talman! Margit Gennser har, mot bakgrund av den pågående bankkonflikten, frågat mig om jag avser att agera så att tredje part som inte kan betala in skatter m.m. i rätt tid inte drabbas av betungande förseningsavgifter som det inte står i deras makt att undvika. Min principiella inställning är att parterna på arbetsmarknaden själva måste lösa uppkomna konflikter. Detta gäller även när tredje man drabbas. Enligt gällande lagregler för uppbörden av inkomstskatt och mervärdeskatt skall den som betalar sin skatt för sent påföras en särskild avgift, en s.k. restavgift. Samma sak gäller om en arbetsgivare betalar arbetsgivaravgifter för sent. Länsskattemyndigheterna kan dock befria från restavgiften — antingen helt eller delvis — om det föreligger särskilda omständigheter. Dessa regler kan givetvis bli tillämpliga även i fråga om den som på grund av bankkonflikten inte har möjligheter att betala skatt eller avgift i rätt tid. Jag kan nämna att riksskatteverket i ett brev till länsskattemyndigheterna den 1 februari sagt att om bankkonflikten skulle pågå när mervärdeskatten förfaller till betalning — vilket var den 5 februari, dvs. i går — skall restavgiften sättas ned så att den motsvarar en dröjsmålsränta på 6 26. Nedsättning skall då ske utan att den enskilde behöver ansöka om det. Mot den här bakgrunden anser jag att något regeringsingripande inte behövs i frågan om avgifter vid för sena skatteinbetalningar.
Herr talman! Jag får tacka finansministern för svaret. Det är med tillfredsställelse jag noterar att riksskatteverket har blivit så lyhört för de protester som har kommit från företagarhåll. Jag ställde faktiskt frågan på uppmaning just från företagarorganisationerna, där de var väldigt oroliga. Det är alltså bra. Men här finns faktiskt också en principiell fråga. I andra stycket i svaret säger finansministern: ”Min principiella inställning är att parterna på arbetsmarknaden själva måste lösa uppkomna konflikter.” Det är även min principiella inställning, herr finansminister. Men om vi nu skall tala om historia så skall vi komma ihåg att detta problem diskuterades mycket under 1920 och 1930-talen, och då diskuterade man alltså just hur tredje man skulle skyddas. Det är därför jag undrar: Borde vi inte ha en force majeure-klausul även för de fall då staten är inblandad? Den kunde stadga att i de fall man inte kan betala på grund av konflikt, alltså strejk osv., då skall man inte drabbas av straffavgifter.
Herr talman! En så genomgripande och principiellt stor fråga väntar sig inte Margit Gennser att hon skall få svar på just nu.
Herr talman! Nej, det gör jag inte, herr Feldt. Men jag väntar mig att herr Feldt skall fundera på den här frågan. Jag hade litet dåligt samvete över att dra hit herr Feldt till riksdagen i dag med tanke på att Hagaöverläggningarna skall äga rum i morgon. När de överläggningarna är klara så vill jag att finansministern funderar på frågan om force majeure och tredje mans rätt. Det är en gammal fråga i svensk arbetsrätt. Vi fick en utmärkt lösning på den frågan genom Saltsjöbadsavtalen. Jag hoppas att staten kommer att bli lika generös och klok som arbetsmarknadens parter var på den tiden.

Herr talman! Börje Hörnlund har frågat mig om jag är beredd att medverka till att små och medelstora företag får generell dispens att utnyttja investeringsfond för planerade investeringar inom stödområdena. Riksdagen har nyligen beslutat avskaffa avdragsrätten för avsättningar till allmän investeringsfond. Beslutet utgjorde en del av det första steget på en reformerad företagsbeskattning med väsentligt sänkt skattesats och breddad skattebas . Övergångsvis gäller att ett företag som före den 1 februari 1990 ansökt hos regeringen om medgivande att ta i anspråk avsättning till ledning för 1990 eller senare års taxeringar får avdrag för avsättningen om regeringen lämnat företaget tillstånd att utnyttja avsättningen. Regeln tillkom på skatteutskottets initiativ. Utskottet underströk att regeln skall tillämpas restriktivt. Utskottet tog också uttryckligen ställning mot yrkandet i en c-motion att fonderna även fortsättningsvis skulle få utnyttjas för investeringar inom bl.a. stödområdena . Jag kan inte se några skäl att föreslå någon ändring av riksdagens beslut. Mitt svar på Börje Hörnlunds fråga är därför nej.
Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret. Det gör mig inte glad, och inte heller blir de västerbottniska småföretagarna glada. Småoch medelstora företag inom stödområdena har ofta låg likviditet, och låg likviditet ger stor sårbarhet. Högkonjunkturen kom också mycket sent till stödområdena. Det är nödvändigt med en förnyelse och utveckling av småföretagen. Dessutom sköter inte heller regeringen de regionalpolitiska medlen på det sätt som riksdagen har rätt att kräva. Man avsätter helt enkelt inte medel så att det räcker till de bestämmelser som riksdagen har beslutat om. Det gör att både länsstyrelserna och SIND prutar hela tiden på ett uppseendeväckande sätt. Det är stor skillnad om man jämför hur finansministern behandlade Volvo och Saab när det gäller investeringsfonder och regionalpolitiskt stöd med hur regeringen, och i det här fallet folkpartiet, behandlar småföretagen i utsatta områden. Skattereformen drabbar över huvud taget de norra länen hårt, så också när det gäller småföretag. Det här är koncentrationspolitik i sin enkelhet. Jag tror inte herrar Westerberg och Feldt tänkte på det när de träffade överenskommelsen. Finansministern är glad på fel sätt när han hänvisar till att en centermotion tillbakavisats. Man gick centern en bit till mötes, men dock för litet. Jag hoppas att finansministern i sitt prövande från fall till fall godkänner fall efter fall.

Herr talman! Bertil Danielsson har frågat mig om regeringen redan till sommaren 1990 avser att ändra 4 kap. 2§ utlänningsförordningen enligt ett förslag från statens invandrarverk. Ändringen skulle innebära att utländska ungdomar mellan 18 och 30 år som arbetar i Sverige under tre sommarmånader inte skulle behöva arbetstillstånd. Ärendet bereds för närvarande inom regeringskansliet. Det är inte sannolikt att denna beredning resulterar i så genomgripande förändringar att invandrarverkets handläggning av tillståndsärenden för sommaren 1990 kommer att påverkas. Jag har av invandrarminister Maj-Lis Lööw inhämtat att statens invandrarverk ämnar vidta åtgärder för att handlägga feriearbetstillstånden på ett så smidigt sätt som möjligt. Jag avser dessutom att diskutera frågan i ett vidare sammanhang under de överläggningar med arbetsmarknadens parter om tillämpningen av reglerna för arbetskraftsinvandring som jag planerar att genomföra.
Herr talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Bakgrunden till min fråga är följande. Det har blivit allt svårare att rekrytera tillfällig arbetskraft till jordgubbsplockning och annat trädgårdsarbete under sommarmånaderna. De svenska ungdomarna är allt mindre benägna att ställa upp. Däremot är intresset stort från öststaterna, inte minst från Polens sida. Visserligen har rutinerna ändrats, och handläggande myndigheter har genomgått förändringar under årens lopp. Men ändå kvarstår problemen oförändrade. Exempelvis har en jordgubbsodlare på Öland fått flera arbetstill stånd efter det att skördesäsongen är avslutad. Av 45 beviljade arbetstillstånd var det endast två som inkom i rätt tid. Jag har med mig här en kopia daterad den 2 oktober som avser arbetstillstånd från den 20 juni. Sådana sakernas tillstånd är ju helt orimliga. Så får det inte gå till i fortsättningen. Jag är besviken över att svaret inte var mer positivt. Det sker alltså inte någon ändring i år. Vad innebär det egentligen att handläggningen skall ske mera smidigt? Jag väntar mig faktiskt litet mera substans i svaret. Vad är det som hindrar att man redan nu tar tag i frågan och gör som invandrarverket har begärt?
Herr talman! Denna fråga måste man ta ställning till i ett litet större sammanhang än enbart fruktoch bärodlarnas situation. Det är för tidigt att i dag här i riksdagen ta ställning till invandrarverkets förslag som bereds för närvarande, precis som jag sade i mitt svar. Jag kan på två sätt belysa att frågan måste tas upp i ett större sammahang. Frågan kommer dels att bli aktuell i samband med de överläggningar mellan EG och EFTA som förs beträffande personers rörlighet på arbetsmarknaden, dels vill jag avvakta resultatet av arbetet i kommittén om ungdomarnas villkor på 90-talet. Det betänkandet skall belysa det nuvarande och förväntade ungdomsutbytet mellan Sverige och andra länder, där också den här frågan har sin position. Men jag vill understryka att jag just av invandrarministern har inhämtat att man ämnar vidta åtgärder för att handlägga feriearbetstillstånden på ett så smidigt sätt som möjligt. Jag kan inte gå in mer i detalj på detta i dag. Dessutom tror jag att Bertil Danielsson inser vikten av att ta upp frågan i överläggningar med arbetsmarknadens parter.
Herr talman! Frågan är inte ny, och det har funnits tillfällen under årens lopp att ta upp frågan med alla inblandade parter. Detta har skett, men det har tyvärr inte blivit någon bättring. Nu använder arbetsmarknadsministern ord som avvakta, utreda och överlägga. Jag känner igen uttrycken. De återkommer gång på gång i sådana frågor där man inte riktigt vet hur man skall klara ut en situation. Invandrarverket klarar helt enkelt inte av denna fråga. Det visar ju också de tillstånd som kom in för sent. Det är att krypa bakom formaliteter när man inte kan ta tag i frågan och verkligen genomföra något radikalt nu. Svaret kan också tyda på att invandrarverket inte har hanterat frågan smidigt. Nu skall man ju göra det i fortsättningen. Det är ett underkännande av tidigare arbete. Då borde man verkligen se om sin organisation. Det finns ju annat att göra även på invandrarverket. Konflikt pågår i bankvärlden. I åtskilliga fall har från myndigheter, hyresvärdar och företag hotats med förseningsavgifter, straffavgifter, dröjsmålsränta etc. Därför förefaller en särskild moratorielag behövas.
Herr talman! Stina Eliasson har, med anledning av den pågående bankkonflikten, frågat mig om jag vill föreslå riksdagen en särskild moratorielag. Ett moratorium skulle innebära att de som har skulder får anstånd med att betala skulderna. Vi har en lag om moratorium i Sverige. Enligt den kan statsmakterna i vissa exceptionella situationer besluta om bl.a. anstånd med betalning av skulder. De situationer som lagen tar sikte på är krig, krigsfara och åtgärder i utlandet som hindrar betalning i Sverige. Det finns starka skäl att förbehålla möjligheten till moratorium för sådana helt extraordinära lägen. Om detta har det rått en bred enighet. När det gäller arbetskonflikter och deras inverkan på ingångna avtal finns vissa principer fastlagda i lag och genom rättstillämpningen. På ett viktigt område preciseras dessa principer ytterligare genom det förslag till ny konsumentköplag som lagrådet nyligen yttrat sig över och som inom kort kommer att föreläggas riksdagen. Dessutom är det vanligt att parterna själva i sitt avtal tar in en bestämmelse om hur en arbetskonflikt skall inverka på avtalsförhållandet. Vad som skall gälla mellan parterna är alltså ofta redan reglerat — antingen genom lagstiftning eller av parterna själva. Ett generellt betalningsanstånd skulle innebära att man i ett slag ändrade förutsättningarna mellan parterna. De fulla verkningarna av en så ingripande åtgärd är mycket svåra att förutse. Behovet av en sådan lagstiftning som Stina Eliasson efterlyser kan inte heller vara stort, eftersom det redan finns erforderlig reglering på de viktigaste områdena. Jag är därför inte beredd att förorda en sådan lagstiftning.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Jag tycker att den situation som har uppstått med anledning av konflikten i bankvärlden är exceptionell. Många människor är helt enkelt skräckslagna när de har hotats med straffräntor, extra avgifter osv. Människor kommer inte åt sina banktillgodohavanden och får inte sin lön som vanligt på grund av konflikten. De enskilda människor som drabbas värst är de svagaste i samhället, de som ständigt lever på marginalen och som inte har tillgång till personkonto, kontokort, osv. Statsrådet säger i svaret att det redan finns en lag när det gäller arbetskonflikter, och det påtalas även i svaret att det finns principer fastlagda i lag och genom rättstillämpningen. Betyder detta att jag kan gå ut och lugna de drabbade och säga att det inte är någon fara, eftersom det finns en lag om moratorium och en lag som gäller avtal mellan parterna? Handeln kan ge exempel på hur besvärligt det är. Åkerinäringen har påtalat att den är hotad på grund av att den av olika skäl inte kan betala fordonsoch kilometerskatt i rätt tid. Det innebär dessutom att åkarna drabbas av körförbud. Är det inte dags för statsrådet att fundera över ett slags moratorielagstiftning eller i vart fall att göra ett lugnande uttalande?
Herr talman! Jag utgår från att Stina Eliasson menar att det som människor drabbas av i detta läge är just konsekvenserna av att de inte betalar skulder och sköter andra åtaganden i tid. En moratorielag eller någon annan liknande lag har inte någon inverkan på det förhållandet att många människor drabbas av den pågående konflikten på grund av att de inte rent allmänt kommer åt sina pengar. Jag utgår från att Stina Eliasson med sitt förslag vill komma åt konsekvenserna av att människor inte kan fullgöra sina åtaganden. Det är helt klart att människor kan råka illa ut. Hur illa de råkar ut, eller vilka möjligheter det finns att förhindra att de råkar illa ut, måste naturligtvis bedömas utifrån vilken situation vi talar om, t.ex. vilka avtal som finns och vilka skyldigheter dessa människor har. Men om det t.ex. handlar om dröjsmålsränta finns det i många av de standardavtal som numera ofta reglerar dessa förhållanden reglerat vad som händer i samband med en arbetskonflikt och ett därpå följande dröjsmål med betalning. Om avtalet inte reglerar detta på ett acceptabelt sätt, finns det regler i avtalslagen, skuldebrevslagen och i en del andra lagar som träder in och jämkar konsekvensen av en sådan situation. Låt mig avslutningsvis understryka varför jag tror att situationen i dag egentligen är annorlunda än den var tidigare. Det har att göra med att den här typen av situationer har förutsatts i samband med att standardavtal har upprättats på olika avtalsområden. Jag var själv i mitt tidigare arbete som konsumentombudsman mycket aktiv när det gällde att se till att man i dessa avtal tar in klausuler som skyddar även den som skall betala men på grund av yttre omständigheter inte kan göra det.
Herr talman! Jag tackar för de kompletterande upplysningarna. Jag anser emellertid fortfarande att statsrådet måste fundera över om det är information som behövs. I så fall bör det ges information nu där jämkningsmöjligheter, avtalsregler, osv. klarläggs. Folk i allmänhet har nämligen inte detta klart för sig, utan oron finns och uttalanden görs. Jag undrar om inte erfarenheterna av denna exceptionella konflikt inte bäddar för något alldeles särskilt uttalande från statsrådet. Jag ser gärna att detta uttalande sker informationsvägen. Huvudsaken tror jag ändå är att folk lugnas, så att de vet att de inte står på bar backe och drabbas av förseningsavgifter och straffavgifter när de inte kan betala i tid. För övrigt har jag ett förslag till en liten lagtext.
Herr talman! Det är inte möjligt att gå ut med någon allmän information i dessa frågor, eftersom det i detta fall handlar om väldigt många olika typer av situationer och många olika slags avtal. Det avgörande är i första hand vad som är avtalat mellan parterna. Därför är det inte möjligt att ge någon enkel, allmän och lugnande information. Jag tror att de som är bekymrade över sina avtal vet att de själva i första hand måste se vad som står i avtalen och, om de känner sig osäkra, vända sig till sin avtalspartner för att få veta vad som kommer att hända och vad som gäller.
Herr talman! Jag tror att väldigt många människor har svårt att själva skaffa sig denna information. Men det är klart att man skall säga till allmänheten att den själv skall skaffa sig information, eftersom den från regeringshåll inte har något att vänta i fråga om uppmuntran och information. Nu har hot uttalats även från myndigheter, och på många ställen har människor läst och hört via media att de skall använda sitt sunda förnuft. Det gäller alltså de som kräver. Och då gäller det att bl.a. myndigheterna uppmuntras — detta har ju regeringen möjlighet att påverka — att använda det sunda förnuftet och hjälpa till att göra klarlägganden. Mitt förslag till lagtext är följande:

Före dagens debatt får jag meddela följande. Talmannen i den tjeckoslovakiska federala församlingen Alexander Dubé&ek är riksdagens gäst i nästa vecka. Talman Dubtek kommer att hålla ett anförande för riksdagens ledamöter i andrakammarsalen torsdagen den 15 februari kl. 14.00. Representanter för massmedia är välkomna.

Herr talman! Dagens allmänpolitiska debatt är på sitt sätt en ganska underlig tillställning. De allmänpolitiska debatterna brukar traditionellt följa efter det att regeringen har presenterat sin ekonomiska politik och sin budgetpolitik, och oppositionspartierna därefter under den allmänna motionsperioden har framlagt sina förslag. Sedan har de olika förslagen ställts mot varandra i ett politiskt meningsutbyte på det sätt som under lång tid har varit tradition i Sveriges riksdag. Det är icke möjligt denna gång. Vi vet mycket litet om regeringens ekonomiska politik. I början av januari lade regeringen på riksdagens bord den tunnaste finansplan som vi har sett i mannaminne. Det var en finansplan med en ekonomisk politik som var så till den milda grad tunn att t.o.m. regeringen själv sade att den var för tunn och att den skulle kompletteras längre fram. Sedan dess har vi väntat och väntat alltmedan det ekonomiska läget har blivit alltmer bekymmersamt. Vi har väntat på att de långdragna, inte speciellt intensiva, kaffebjudningarna, skall få sitt slut. Vi har väntat på att de alltmer karakteristiska långbänkarna inom socialdemokratin skall nå sitt slut. Vi har väntat på att landets regering skall förmå sig till att samla sig till någon typ av besked om vad den vill göra med landets ekonomi. Vi väntar fortfarande, väntar, spekulerar och gissar en del, men framför allt förundras vi över hur regeringen under så lång tid har låtit detta flyta utan att kunna samla sig till någon politik. Både statsministern och finansministern brukar säga att de minsann aldrig kommer att sitta och administrera en sönderfallande ekonomi. Jag är fullt medveten om att man kan föra en diskussion om huruvida de administrerar eller inte, men man kan inte föra någon diskussion om ekonomin. De sitter när ekonomin är i ett stadium av sönderfall. Nu står vi i ruinerna efter den tredje vägens ekonomiska politik. Det gäller att inse vad läget kräver och snabbt och beslutsamt förmå sig att lägga om den politiska och ekonomiska kursen. En sådan kursomläggning kan visserligen inte förhindra att ekonomin fortsätter att gå utför under ett bra tag framöver med ökande underskott gentemot utlandet och med stigande arbetslöshet som den oundvikliga följden av en felaktig politik under tidigare år. Ju snabbare vi gör kursomläggningen, desto tidigare finns det en förutsättning för att vi kommer ur krisen, och därmed blir de problem som vi kommer att få bära under de besvärliga år som vi nu alla vet ligger framför oss mindre. Det som vi hitintills trots allt har sett av politik från regeringens sida har i viktiga hänseenden fortsatt att leda åt fel håll. En marginalskattesänkning har äntligen, efter ett decennium av frenetiskt socialdemokratiskt motstånd, kommit till stånd. Det är bra och det var nödvändigt, även om det var för sent. Men medan man sänker marginalskatterna vill man ändå hålla skattetrycket uppe, och därmed hamnar man i en situation då man tvingas göra en förfärande mängd andra skattehöjningar. Man höjer skattetrycket. Det sägs visserligen i den politiska retoriken nästan alltid att skattetrycket kommer att sjunka nästa år. Men nästa år är alltid nästa år, eftersom skattetrycket alltid stiger i år. Så har det hitintills alltid varit och så förefaller det att bli nu igen. Om man ser på siffrorna över en längre period är de närmast chockerande. Under de senaste 15 åren har, av all den samlade produktionsökning som vi har åstadkommit i Sverige, 115 90 gått till skatt. Nu tror man kanske att förhållandet har blivit bättre under senare år. Men under de senaste tre åren har av all produktionsökning i landet hela 127 90 gått till skatteökningar. Om man ser på förra året, som regeringen beräknar sina egna siffror på, finner vi att produktionen i landet ökades med 22 miljarder kronor medan skatter och avgifter som det offentliga drog in ökade med 39 miljarder kronor. Det har sagts att man genom olika skatteförändringar under 80-talet har tagit bort olika s.k. Pomperipossaeffekter. Vad är detta, om inte en stor nationell Pomperipossaeffekt på hela den svenska samhällsekonomin? År efter år tas det ut mer i skatt av svensk samhällsekonomi än vad svensk samhällsekonomi får i produktionsoch inkomstökningar. Det säger sig självt att detta leder till problem och att detta inte kan fortsätta. Jag såg att budgetminister Odd Engström var i Karlstad häromdagen och förklarade att några sänkta skatter inte är aktuella. Man skall lägga om skatter, men man skall inte sänka några. Jag känner Odd Engström som en ärlig man och jag finner inte heller någon anledning att ifrågasätta hans besked på den här punkten. Men det är där problemet ligger. Genom att sänka marginalskatter, tvingar man fram en förfärlig mängd andra skattehöjningar, som ger negativa effekter för individer, familjer och samhällsekonomin i dess helhet. Det är framför allt två effekter som jag tycker är speciellt allvarliga och som är en följd av det som nu sker. Den första är att kostnadskrisen drivs på. Alla är eniga om att ett av de största problemen i svensk ekonomi — kanske ett av de grundläggande — är att vi inte har fått bukt med kostnadsutvecklingen. Andra länder har lyckats med detta, men inte Sverige. Vår kostnadsutveckling ligger väl över vad andra länder har. I detta läge lägger man fram förslag om skatteökningar som ju driver upp inflationen i storleksordningen tre procentenheter både 1990 och 1991. Det är alldeles självklart — och det kan man inte moralisera över, herr statsminister — att de fackliga organisationerna begär kompensation för dessa prisoch kostnadsökningar som regeringen driver fram genom sin skattetryckspolitik. Man talar om att bekämpa kostnadskrisen, men man bidrar själv till att förvärra den. Välkommen finansministern! Den andra effekt som denna politik leder till är att bidragsberoendet i samhället ökar. För att inte alltför många individer och familjer skall få det rejält sämre vid denna omläggning måste man öka på bidragen rejält, och det gör man också. Det gäller t.ex. barnbidragen. De är dock allmänna och utgår generellt till alla barnfamiljer. Det gäller emellertid även bostadsbidragen. De är selektiva, och på grund av detta utgör de ett bidrag av en typ som vi alla, tror jag, tidigare har varit överens om inte är bra. Statens utgifter för bostadsbidragen kommer nu att fördubblas under de närmaste åren. Det kommer sannolikt att innebära att ytterligare hundratusentals familjer kommer att låsas in i detta bidragsberoende. De hamnar i en ny fattigdomsfälla, där de vet att en inkomstökning leder till ett bidragsbortfall och därmed inte till någon förbättring. Detta är, i ordets bokstavliga bemärkelse, rena snurren. Skatterna höjs så mycket att bidragen måste öka så att folk kan klara de höjda skatterna. När man har ökat på bidragen och därmed statens utgifter för bidragen blir det självfallet ännu svårare att sänka skatterna. I själva verket medför det ökade bidragsberoendet ytterligare tryck uppåt på det samlade skattetrycket. Vi är därmed inne i en cirkel av bidrag och skatter, som ingen egentligen vill ha och som ingen kan känna någon nämnvärd stolthet över. Man vill kunna leva på sin lön utan denna typ av bidrag. Genom denna omläggning blir det allt färre som kommer att kunna leva på sin lön utan denna typ av selektiva bidrag. Läget på arbetsmarknaden kan väl i dag närmast betecknas som kaotiskt. Ansvaret för detta vilar i hög grad på regeringen. Det var framför allt dess misslyckande med den offentliga avtalsrörelsen 1989 som bäddade för dagens konfrontationer och dagens kaos. Vi får inte några pengar i bankerna. Vi vet inte riktigt hur länge det kommer att vara. Vi har nu fått besked om att vi kan drabbas av att kollektivtrafik, sjukvård och barnomsorg i stora delar av landet helt sonika ställs in. Ändå är de löneökningar som nu diskuteras — det handlar om 11, 12, 13 2 i olika medlingsbud — långt större än vad den kommunala ekonomin kan bära och långt större än vad som är förenligt med balansen i samhällsekonomin på sikt. Det verkar som om hela samhällsekonomin är satt på rullskridskor. Regeringen har genom sina olika åtgärder puttat denna samhällsekonomi på rullskridskor utför en backe. Det kommer inte att gå att stoppa denna snabba marsch eller glidning utför utan att det blir problem. Det finns åtgärder som kan och borde vidtas. Vi har föreslagit att man snabbt skall sänka löneskatterna med två procentenheter. Det dämpar kostnadsutvecklingen. Vi har föreslagit att man skall stoppa en del av de statliga skattehöjningarna. Det kan få ned inflationen, och det kan få ned avtalskraven en bit. Det innebär också en sänkning av skattetrycket. Självfallet kräver detta besparingar i statsutgifterna. Vi har föreslagit en arbetsgivarperiod och en sänkt ersättningsnivå i sjukförsäkringssystemet. Det räds vi inte att säga. Det är nödvändigt även av andra skäl när det gäller samhällsekonomin att detta kommer att ske. Vi har sagt nej till den extra semesterveckan. Vi vill ha ett vårdnadsbidrag i stället för den förlängda föräldraförsäkringen. Vi har sagt att det är oundgängligen nödvändigt att snabbt säga att fortsatta kommunala skattehöjningar inte kommer att tolereras. Vi måste få ett kommunalt skattestopp, annars kommer skattehöjningarna att även den vägen ytterligare underminera ekonomin. Dessutom är det självfallet, när vi tittar på den långsiktiga ekonomiska utvecklingen, nödvändigt att ge besked om att sådana extremt kostbara stolligheter som en förtida avveckling av kärnkraften inte kommer att ske. Lägger man den stora och helt onödiga ekonomiska bördan ovanpå de ekonomiska bördor som misslyckandet med den tredje vägens ekonomiska politik redan lägger på oss, kommer det helt enkelt att bli för mycket. Vi säger nu inte, det vore mycket oklokt, att ett snabbt införande av den politik som vi har föreslagit kommer att bespara Sverige alla de bittra konsekvenserna av den misslyckade ekonomiska politiken. Det vore faktiskt omöjligt. Underskotten kommer att fortsätta att öka. Det är en produkt av tidigare misslyckanden. Underskotten kan t.o.m. komma att öka lavinartat under de närmaste åren. Det som finansministern med en mycket målande formulering har kallat arbetslöshetens stålbad kommer också svensk samhällsekonomi sakta men säkert att sänkas ner i. De höga räntorna kommer vi att få leva med under avsevärd tid framöver. För allt detta bär statsministern, finansministern och övriga delar av den socialdemokratiska politiska ledningen i mer eller mindre skön förening det politiska ansvaret. Med allt starkare övertygelse säger vi att en politik enligt de riktlinjer som vi har dragit upp är den enda politik som på sikt kan få ordning på problemen i svenskt samhällsekonomi. Det är den politik vi måste slå in på förr eller senare. Ju förr vi gör det, desto bättre. Ju längre det dröjer, desto svårare och besvärligare blir de problem som vi har att ta itu med. Det här är våra förslag. Vi har lagt fram dem. De är klart och redigt redovisade. Mot detta står en regering som fumlar och famlar. Det talas om paket och det spekuleras om utspel och vi får höra att man diskuterar prisstopp, lönestopp och andra återfall i gammalt öststatstänkande som vid det här laget knappast kan lura någon. Ni bär, statsministern och finansministern, det politiska ansvaret för att svensk sämhällsekonomi i dag är på väg in i en djup kris. Ni bär det politiska ansvaret för att ni inte har kunnat samla er regering kring en vettig ekonomisk politik i sådan tid att det kan diskuteras i riksdagen. Ni kommer att få bära det politiska ansvaret för de ekonomiska problem som vi går in i. Oppositionspartierna har redovisat sin politik med sina olika riktlinjer. Regeringen har ännu icke förmått att ens samla sig till en ekonomisk politik.

Herr talman! Situationen på svensk arbetsmarknad har som vi alla vet blivit alltmer kaotisk, krissymptomen i ekonomin alltfler. Mot den bakgrunden är det självklart att den här debatten till stor del måste handla om regeringens ekonomiska politik. Men om den vet vi ännu ingenting. Jag utgår ifrån att Ingvar Carlsson senare i dag kommer att säga något om hur regeringen ser på läget och vilka planer man har. Jag avvaktar därför till mina repliker med att kommentera dessa frågor. Sverige står i början av ett nytt decennium inför en lång rad problem. Det kommer att ställas stora krav på oss politiker, men samtidigt finns det många tecken på att respekten för politiker och politiska partier är i avtagande. Den kamp för demokrati som nu pågår i Östeuropa är en nyttig påminnelse om demokratins värde och styrka. Men den skall inte bara vinnas, den skall också förvaltas och utvecklas. Vi som har förmånen att leva i en demokrati har en skyldighet att vara på vår vakt när den hotas av vanans likgiltighet. Det finns säkert många orsaker till misstron mot politiker. Jag skall bara peka på en som jag tror är viktig: den stora välviljans hyckleri. Det finns en tendens i den politiska debatten att väja för målkonflikter och de politiska problemens egentliga karaktär. Alla människor vet från sin egen vardag att man inte kan få allt, att man måste välja. Vi politiker uppträder ibland som om andra lagar gällde i vår värld. Vi vill gärna vara vänner med alla väljare, och därför tiger vi om målkonflikterna, om de nödvändiga valen, och ställer i utsikt att vi skall kunna ordna allting. När förväntningarna sedan kommer på skam växer misstron mot oss som skrå, mot vår verksamhet och till sist mot hela vårt demokratiska system. Om vi skall kunna medverka till att lösa 90-talets problem och stora frågor kommer det att krävas mer av mod och förnuft i den politiska agitationen och debatten. Vi måste avstå från att odla myter. Vi har en gemensam uppgift att hålla oss till sanningen, att inte försöka utnyttja människors osäkerhet och ibland orealistiska förhoppningar för att vinna kortsiktiga politiska poäng. I söndags sade socialdemokraternas partisekreterare Bo Toresson att han tror att partiets svaga opinionsstöd beror på den negativa bild som människor har fått av skattereformen. Han skyllde på olika krafter som har skrämt människor för reformens effekter och gjort de socialdemokratiska väljarna osäkra. Det ligger kanske något i vad Toresson säger, men vad han förtiger är socialdemokraternas egen skuld i detta. I 1988 års valrörelse drev de själva en fullständigt sanslös kampanj mot oss i folkpartiet, inte minst mot vår skattepolitik. När det bara ett drygt år senare visar sig möjligt för socialdemokraterna att göra upp med oss om en reform, som ligger helt i linje med vad vi förespråkade i valrörelsen, är det inte konstigt om många av deras väljare känner sig förvirrade. Jag välkomnar naturligtvis att socialdemokraterna har varit beredda att göra upp om en bra skattereform, men jag måste samtidigt konstatera att en del av de svårigheter som partiet har i dag är självförvållade och inte särskilt förvånande. Hade sanningslidelsen varit litet större och maktbegäret litet mindre i 1988 års valrörelse, så hade deras situation i dag varit enklare. Nu slår deras egen agitation den gången tillbaka med full kraft. Jag hoppas att socialdemokraterna har lärt sig en läxa inför kommande valrörelser. Herr talman! För att stärka anseendet för politik och politiker måste vi lära oss att öppet redovisa och diskutera prioriteringsfrågor. Vi har från folkpartiets sida under en följd av år föreslagit ökade insatser för det vi kallar det glömda Sverige, bl.a. för att förverkliga rätten till eget rum i långvården. För att få råd med det har vi varit beredda att t.ex. minska vissa förmåner i sjukförsäkringen. Socialdemokraterna har hårdnackat vägrat att diskutera någon som helst förändring i sjukförsäkringen eller att föreslå någon annan besparing. Men de har heller inte velat medge att de därmed har avstått från att göra mer för det glömda Sverige, att också de har gjort ett val. I stället har de försökt sprida bilden av att folkpartiet, närmast av ond vilja, vill försämra för de sjuka, vill ställa svaga grupper mot varandra. Man har spritt myten om att det med en socialdemokratisk politik inte behöver bli fråga om det ena eller det andra utan om både och. I verkligheten har naturligtvis också socialdemokraterna tvingats välja. Men det har inte skett genom att prioriteringarna har redovisats öppet utan i tysthet, vid voteringsknapparna. Herr talman! En annan myt som frodas i dessa dagar är att man kan finansiera sänkningar av inkomstskatten utan att någon märker det. De sänkta inkomstskatterna för i år skulle exempelvis, enligt centerpartiet, betalas av utländska konsumenter och svenska energiproducenter. På det sättet skulle de svenska hushållen inte märka någonting. Varje eftertänksam människa inser att detta inte är möjligt. Men det är naturligtvis en trevlig myt att odla, eftersom den gör det möjligt att lova en massa människor både sänkt skatt och bibehållna förmåner. En tredje myt uppmärksammades häromveckan i en debattartikel i Dagens Nyheter av professor Lars Ingelstam. Han påpekar att när ekonomin växer så ökar de offentliga utgifterna i stort sett lika snabbt, åtminstone om man, som Ingelstam skriver, förutsätter att ”sjuksköterskor, dagispersonal och lärare skall ha en löneutveckling i takt med andra löntagares och att transfereringarna till sjuka, barnfamiljer och pensionärer skall öka i takt med löntagarnas allmänna standard”. Herr talman! Det är nästan svårt att göra sig hörd själv, för det pågår en konversation på hög nivå här nere i kammaren. Men jag avvaktar gärna om ni... Ni är klara? Ingelstams slutsats är att högre tillväxt inte i sig skapar utrymme för vare sig reformer eller sänkt skattetryck. Han riktade formellt sitt kritiska påpekande till Ingvar Carlsson och Kjell-Olof Feldt, men de flesta av oss har faktiskt anledning att känna sig träffade. Ingelstam har nämligen rätt, i varje fall nästan. Något kan skattetrycket pressas ned när ekonomin växer, eftersom inte riktigt alla offentliga utgifter följer den ekonomiska tillväxten. Men skall skattetrycket sänkas rejält — moderaterna har i debatten talat om att gå ned från dagens 57 9 till ca 40 70 vid sekelskiftet — så räcker det inte med ekonomisk tillväxt och inte heller med de måttliga nedskärningar i socialförsäkringssektorn som t.ex. vi i folkpartiet har talat om. Då krävs att man till stor del överger den solidariska finanseringen av vård, omsorger och utbildning. Herr talman! Det är värt att notera att Svenska Dagbladet, som också driver kravet på radikalt sänkta skatter, i en polemik med Ingelstam konstaterar att detta är precis vad tidningen förespråkar. Målet är, skriver tidningen, att ”en stor del av barnomsorgen, omhändertagandet av äldre och sjuka liksom mycket, mycket annat som ger välfärd sköts helt utan offentlig inblandning”, dvs. betalas ur egen ficka. Det skulle vara värdefullt med en sådan öppenhjärtighet också i den partipolitiska debatten.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 Energiverket och naturvårdsverket har i en gemensam utredning som kom strax före jul redovisat vad de kallar miljöanpassade energiscenarier för år 2015. Med en tillväxt i ekonomin på strax över 2 Jo per år kommer det enligt deras beräkningar inte att vara möjligt att klara koldioxidmålet. De har ändå räknat med en koldioxidskatt som är fyra gånger så hög som den vi får nu från årsskiftet. Det innebär i deras räkneexempel att t.ex. bensinen kommer att kosta 10 kr. litern! De som trots dessa fakta motsätter sig även den prishöjning på bensin som kommer att genomföras den 1 mars har i praktiken redan givit upp koldioxidmålet. En annan energipolitisk myt är att vi skulle kunna avveckla kärnkraften i förtid utan att det kostar. I verkligheten är det självklart att den förtida avvecklingen — precis som energiverket nu har redovisat i ännu en utredning — kostar och att den kostar enormt mycket. Herr talman! De här exemplen kan få räcka. Alla dessa myter som skapas beror naturligtvis inte på ond vilja, snarare tvärtom. De flesta politiker vill människor väl, vill både ha en generös sjukpenning och ökat stöd åt handikappade, både sänka skatterna och ha kvar alla gamla skatteprivilegier, både sänka skattetrycket och behålla den solidariska finansieringen av välfärden, både begränsa koldioxidutsläppen och ge människor billig bensin. Men alltför ofta leder denna välvilja till hyckleri. Målkonflikter förnekas, sanningar förtigs. Herr talman! För säkerhets skull vill jag understryka att sanning och mod självfallet inte innebär att i olika sakfrågor tycka som folkpartiet. Vad det handlar om är att våga stå för sina värderingar och prioriteringar och att våga försvara, i stället för att förneka, konsekvenserna av dem. Man kan t.ex. tycka att det är viktigare att inte göra någon förändring i sjukförsäkringen än att, som vi i folkpartiet vill, göra mer för det glömda Sverige. Men det är hyckleri att förneka behovet av att prioritera, att välja och välja bort. Man kan naturligtvis anse att skattereformen skall finansieras på ett annat sätt än vad vi och regeringen har föreslagit. Men det är lurendrejeri att försöka inbilla människor att det finns någon annan än de själva som kan betala notan. Man kan självfallet anse att den viktigaste politiska uppgiften under 90 talet är att sänka skattetrycket med 150 eller 200 miljarder kronor. Men det är falsk varudeklaration att inte samtidigt erkänna att det kommer att kräva mycket stora nedskärningar i de offentliga välfärdssystemen. Man kan hävda att de svenska utsläppens betydelse för en eventuell växthuseffekt är så små att det inte är särskilt angeläget att begränsa utsläppen av koldioxid i Sverige. Men det är hyckleri att säga sig vilja förhindra ökade koldioxidutsläpp och samtidigt motsätta sig exempelvis höjt bensinpris. Man kan av olika skäl vilja snabbavveckla kärnkraften. Men det är missledande att idyllisera avvecklingen och hävda att den inget kostar, eller att bara säga, som en ledande miljöpartist i TV häromdagen, att ”det klarar svenska folket galant”. Herr talman! Vi borde kunna komma överens om att inte förtiga målkonflikter och att erkänna nödvändigheten av prioriteringar. Låt oss gärna kalla det att införa ett etiskt minimum i den politiska debatten. Även om vi skulle kunna enas om denna värdering finns det många andra som skiljer oss åt. Låt oss diskutera dem i stället för att föra en hopplös och föga respektingivande debatt om vad som egentligen är rena nonsensfrågor. Herr talman! Låt mig avslutningsvis ange några av de värderingar som styr folkpartiets politiska handlande och som vi gärna vill diskutera med andra partier. Vi vill ha en politik som ger mer valuta för skattepengarna. Medborgarna i Sverige betalar höga skatter. Då måste människor också ha rätt att få valuta för skattepengarna. Alltför ofta får de inte det i dag. Om vi skall kunna ge dem det krävs helt nya grepp i utformningen av vård, omsorg och utbildning. Det måste t.ex. ges betydligt större utrymme för enskilda initiativ och alternativ. Vi vill ha rättvisa åt det glömda Sverige. Mer kan göras för dem som är handikappade, för människor i väntan på behandling och operation, för att ge de dementa en värdigare tillvaro. Vi vill ha en generös invandraroch flyktingpolitik. Det är stor skandal när det rika Sverige bygger upp ett administrativt system för flyktingmottagande som klappar ihop därför att det kommer 10000 fler flyktingar än väntat. Välfärd med valfrihet, solidaritet och internationalism — det är, herr talman, värderingar som ger oss i folkpartiet styrka och arbetsglädje. De är värda att kämpa för. Och det är värderingar som under drygt sju år av socialdemokratiskt styre har satts på undantag: Den nödvändiga omvandlingen av den offentliga sektorn har uteblivit, i stället har krissymptomen blivit allt fler. Det glömda Sverige är mer bortglömt än någosin, många handikappade upplever att det faktiskt har blivit sämre, och tiotusentals människor i långvården har ännu inte fått rätt till eget rum. Flyktingpolitiken har stegvis hårdnat, och humaniteten har fått vika för fördomarna och byråkratin. Herr talman! Det är dags att satsa på något nytt!

Herr talman! Det här är ju en allmänpolitisk debatt. Den handlar om att redovisa alternativ, alltså inte enbart om att tala om de dumheter som andra gör. Låt mig därför, herr talman, börja med att tala om vad som händer utanför vårt lands gränser, om de historiska händelser som inträffar i vår omvärld. Utvecklingen mot frigörelse och demokrati i land efter land i Östeuropa ger hopp om framtiden i ett öppet Europa utan murar. Varken murar eller ridåer av järn kunde i längden hejda människors frihetslängtan. I Polen, i Ungern, i de baltiska republikerna, i Östtyskland, Tjeckoslovakien, Rumänien och Bulgarien har människorna anträtt den mödosamma vägen till demokrati. Inte ens ett år har gått sedan den kulna februaridagen, då den tjeckiske författaren Vaclav Havel dömdes till fängelse. Han dömdes för sina fria tankars skull. Han dömdes för sin övertygelse att människor i fria val bäst avgör sin egen framtid. I vår kommer Vaclav Havel på besök till Sverige. Han kommer som president. Alexander Duböek kommer redan i nästa vecka. Efter 21 frostiga vinterår fick pragvårens ledare erfara att demokratins vår kan dagas också i november. Dessa båda frihetskämpar är varmt välkomna till vårt land! För oss i centern är det självklart att Sveriges Europapolitik ska ha det alleuropeiska perspektivet och syfta till att skapa förtroende och utveckling i hela Europa. Med detta syfte och med fasthet och konsekvens skall Sverige delta i EFTA —-EG förhandlingarna. Med detta syfte skall bistånd till miljöförbättring och ekonomisk utveckling ges till Östeuropa. Det hjälper dem, och i sanningens namn skall det sägas att det också hjälper oss själva. Principiellt väljer vi i centern internationellt samarbete mellan självständiga stater utan överstatlighet. För östeuropeiska folk, som reser sig efter förtrycket, ligger det nära till hands att inta samma ståndpunkt. Om fler nationer väljer mellanstatligt samarbete före överstatlighet, kan Europautvecklingen få helt nya dimensioner. Där finns en potential av möjligheter — till näringslivssamarbete, till nya marknader, till kulturutbyte och till verklig avspänning. Det är den vägen centern vill främja. Men världen är större än så. Klyftorna mellan de rikaste och fattigaste delarna i vår värld ökar. Bara i fjol dog nästan ofattbara 14 miljoner småbarn — barn under fem år — en för tidig död. Enligt FN:s barnfond, UNICEF, hade över hälften av dem kunnat räddas genom det till synes enkla — friskt vatten, bättre kost, kunskap om de vanligaste barnsjukdomarna. Därför kan inte uländernas barn och Östeuropas behov spelas ut mot varandra i ett schackrande om svenska biståndsmedel. I förra veckan hade jag tillfälle att i Europarådet lyssna till Polens premiärminister Tadeusz Mazowiecki. Han talade om Europas renässans, om pånyttfödelse för det Europa som slutade att existera efter Jalta-konferensen. Jag tror att vi har något väsentligt att lära oss av frigörelsen i Centraloch Östeuropa. Vår världsdel har blivit hel igen. Det är det alleuropeiska perspektivet som hör framtiden till; ett öppet Europa bestående av självständiga stater, var och en med sina traditioner, sin historia och sin kultur; ett Europa som kan samarbeta utan hårda politiska och kommersiella motsättningar eller barriärer. Här hemma dominerar den ekonomiska politiken och skattereformen, och detta har också dominerat anförandena hittills, naturligtvis inte utan anledning. Den s.k. tredje vägen tog plötsligt slut ”vid en kritisk punkt”, och någon ny väg är inte utstakad. Budgetpropositionen innehåller ingen vägvisare. Samtidigt baxas ”århundradets skattereform” upp på vägen. Men ingen vet vart den skall ta vägen. Ett vet vi i alla fall, ”rosornas krig” har decentraliserats. Det har spritt sig t.o.m. till blåklinten. Trots flera år av internationell högkonjunktur och trots allmänt gynnsamma ekonomiska förutsättningar är Sverige på väg in i en krisartad ekonomisk situation, som i allt väsentligt är hemmaproducerad. Regeringen har under drygt ett år varnat för följderna av en överhettad ekonomi, och vi är många som varnat för riskerna av ökande inflation och växande underskott i bytesbalansen. Centern tog samhällsansvar och medverkade till en åtstramning i våras. S.k. experter och tyckare varnade; det var för sent och fel i största allmänhet, hette det då. Populismen frodades. En skattesänkning skulle lösa de akuta ekonomiska problemen. Vi behöver ett nytt skattesystem som motverkar inflationen. Vi behöver ett skattesystem som minskar rundgången i ekonomin. Det måste löna sig att arbeta, brukar det heta. Vi tidigarelägger skattereformen, säger då regeringen. I rasande tempo förhandlas så ett nytt skattesystem fram. Samtidigt präglas den överhettade arbetsmarknaden av inflationsdrivande avtal och en stark löneglidning. Nu vet vi att finansieringen av den skatteomläggning som folkpartiet och socialdemokraterna träffar överenskommelse om, blir starkt inflationsdrivande. Människors levnadskostnader kommer att stiga brant när skattereformen genomförs. Hårdast slår finansieringen mot boendet och mot dem som har långa arbetsresor. En normal trerummare blir på 15 månader drygt 800 kr. dyrare att hyra. Det blir på ett år nära 10000 kr i ökade boendekostnader. De fördelningspolitiska effekterna av skatteomläggningen bedöms från början vara så negativa, att reformen måste kompletteras med ökade barnbidrag och ökade bostadsbidrag.Det bevisar ju att reformen som sådan inte klarar de fördelningspolitiska målen. Skattereformen kommer på så sätt inte att motverka inflationen. Den blir inflationsdrivande. Skattereformen kommer inte heller att motverka rundgången i ekonomin. Den förutsätter ökade transfereringar och bidrag. Ändå kommer många att bli förlorare. De tvingas konstatera att det inte lönar sig, trots att de arbetar. En viktig förklaring till detta kan vi nu se — och ännu mer befara för framtiden — när det gäller den kommunala ekonomin. Regeringens och även riksdagens övervältringsvilja — jag tänker t.ex. på kommunaliseringen av lärarna utan vidhängande pengar — kommer att medföra betydligt ökande belastningar i en allt kärvare ekonomisk situation för våra kommuner. Det leder naturligtvis till ökade skatter också där. Medan skatteöverläggningarna pågått har räntorna stigit brant i höjden. Det är en konvekvens av bristande förtroende för regeringens ekonomiska politik och för skattereformens förmåga att verka inflationsdämpande. Politiskt befinner sig svensk socialdemokrati nu i en situation då allt fler av partiets tidigare sympatisörer och väljare blir osäkra eller vänder sig bort från socialdemokratin. Man frågar sig: Har regeringen tappat kontakten med sin rörelse? Jag är personligen mycket förvånad över den utformning som skatteförslaget har fått. Jag har hört opinionerna ute på fältet i ett tidigt skede — under pågående skatteöverläggningar, medan vi fortfarande var med vid överläggningarna. Allt fler inom socialdemokratin talar om nyval. ”Danmarkiseringen” blir allt tydligare. Från centerpartiet säger vi nu: Ompröva finansieringen av skattereformen medan tid är! Låt inte svenska folket betala skattereformen genom kraftigt ökande levnadsomkostnader! Det är inte för sent att stoppa förslagen som leder till kraftigt ökade boendekostnader, som bl.a. hyresgäströrelsen och HSB har påpekat. Jag skall gärna återkomma till vad Bengt Westerberg sade, när han här gav oss en lektion i hyckleri. Men jag skall vänta med det till mitt nästa inlägg. Gå in för en lägre beskattning av nödvändig konsumtion,mat och boende! Rättvis fördelning av välfärd och skatt efter bärkraft måste även i framtiden vara ledstjärnor i den ekonomiska politiken! Centern vill satsa offensivt på fler människor i arbete, för att ge ökade resurser, för att ge ökad självkänsla åt de människor som det handlar om. Också för dem som på grund av brister i arbetsmiljön har förslitits och skadats skall det finnas en väg tillbaka till arbetslivet och till arbetets glädje och gemenskap. Det finns arbete att få efter rehabilitering, men då måste samhället styra pengarna dit — till arbete, inte till bidrag, till rehabilitering och arbete efter förmåga, inte till en passiv förtidspensionering. Med medel ur arbetslivsfonden skall företagen utmanas att skapa fullgoda arbetsmiljöer. Tyvärr har det på många håll inte skett hittills. Centern vill förnya skolan — genom beprövade hjälpmedel som egna läroböcker till varje elev och genom klart beslut att 25 elever är maximum i varje klass i grundskolan. Centern vill utbilda fler lärare och förskollärare. Vi vill göra de mindre högskolorna till motorer för regional utveckling och ge dem fasta forskningsresurser. Och varför detta? Jo, därför att utbildning är den viktigaste investeringen för framtiden. Ca 1,5 miljoner människor har uppnått pensionsåldern i vårt land. Det är människor som var och en på sitt sätt har varit med om att bygga upp vårt välfärdsland. De är alla, var och en, värda respekt, erkännande och på äldre dagar verklig grundtrygghet. De representerar stor erfarenhet, och de är också en stor arbetskraftsresurs. Centern föreslår en ny förstärkt grundpension, ca 91 000 kr. per år i beskattningsbar grundpension, lika för alla. Det skapar grundtrygghet. Det betyder välbehövlig förbättring av ekonomin för de många med låg pension. Det tillmötesgår pensionärernas starka krav på att behandlas på samma sätt som löntagarna när det gäller skatterna. Därmed försvinner marginaleffekterna vid extra arbetsinsatser och extra arbetsinkomster. Centerns modell för förstärkt grundpension innebär att folkpension, pensionstillskott, ATP upp till ett visst läge och bostadstillägg förs samman. Grundpensionen beskattas på samma sätt som löntagarnas inkomster. Av fem dellösningar och ett byråkratiskt system för pensionärerna blir det en enda, enkel och överblickbar modell. Grundpensionen skulle betyda mycket för många. Vi skall komma ihåg att det 1990 är 400 000 pensionärer som helt saknar ATP-poäng; 380 000 — nästan alltid kvinnor — därför att de har ägnat sitt liv åt arbetsuppgifter som var avgörande för samhället men aldrig inordnades i ATP-grundande lönearbete. Med dagens system är de berättigade till folkpension, pensionstillskott och eventuellt ett bostadstillägg. 19 000 står vid sidan av ATP därför att de, av skilda skäl, aldrig anslöt sig. Andra har låg ATP. Grundtryggheten behöver stärkas och klyftan mellan olika pensionsgrupper minska. Höjd grundpension är en rättvisereform med mycket dynamik, dessutom en riktig äldrepolitik! Vi har här i tidigare inlägg hört att energipolitiken tycks vara en ständig sten i skon på en del håll. Vi vet att energisystemet kan förnyas, och förenas, med god miljö. Riksdagens fyra energioch miljömål är helt och fullt förenliga: Kärnkraften skall avvecklas, de fyra stora orörda älvarna sparas, koldioxidutsläppen begränsas, sysselsättningen tryggas. De som påstår motsatsen talar i själva verket om ett femte mål, nämligen att elanvändningen skall öka till 150 miljarder kWh. Detta, och inget annat, är grunden för att riksdagens fyra mål misstänkliggörs. Bakom detta femte mål döljer sig miljöoch energimålens kritiker — och de blandar låsningar i konservativa tänkesätt med laissez-faire-politik på ett vis som, på en och samma gång, skulle glädja Edmund Burke och Adam Smith. Med konsekventa satsningar på effektivare energianvändning och i huvudsak inhemsk förnybar energi kan de fyra riksdagsmålen förenas. Men då fordras handlingskraftig och målmedveten energipolitik, som får energianvändningen att plana ut på en nivå med total slutlig energianvändning på ca 300 TWh, varav ca 100 TWh el — dvs. ca 30 TWh lägre elanvändning än i dag. Men regeringen ger i dag tyvärr rakt motsatta signaler. Åtta år efter det att socialdemokraterna tillträdde vill jag säga att ju längre vi väntar med reella beslut, desto dyrare och svårare blir omställningen till det nya, miljövänliga och mindre sårbara energisystemet. Det är många som tror att detta är avsikten. Vill statsministern ta dem ur den uppfattningen? Om svaret är ja, vore det ett positivt besked så här snart tio efter folkomröstningen.

Herr talman! I rader av tidningsartiklar spekuleras nu i vem som är vinnare och vem som är förlorare i skattereformen och den ekonomiska politiken. I det senaste räkneexemplet som vi fick från finansdepartementet är vi alla vinnare: lågoch höginkomsttagare, privatoch offentliganställda. Det är väl ”himla kul” att det gick att ordna det så bra att vi alla blev vinnare! Men vad får vi som vinnare? Är det någonting som vi verkligen vill ha, eller är det ungefär som när man ibland köper en lott av idrottsföreningen på julmarknaden? Man tar lotten men vill helst slippa vinsten — en rosa tyggris i större format. Vi förväntas bli allt effektivare. Vi skall producera mera och konsumera mera, och för det måste vi arbeta mera. Ökat lönearbete är egentligen hela hemligheten bakom dynamiska effekter. Får man fråga för vem dessa produktionsoch konsumtionsökningar görs? Är det för att få snygga tabeller och kurvor så att vi kan jämföra oss med stolthet med andra industriländer? Har vi glömt det islänningarna visste för 1000 år sedan och som står i Eddan, nämligen att människan är människans glädje? Hur skall vi få tid till denna glädje och omsorg om varandra, vård av både varandra och oss själva om vi skall ha ett alltmer upptrissat levnadstempo? Människor som lever tillsammans bokar in tid i sina kalendrar för att få en chans att träffas. Det är kanske nödvändigt under rådande omständigheter, men som framtidsmodell måste det vara helt förkastligt. Vi vill ha ett mänsk ligare samhälle, där människor har mer tid för varandra. Därför tycker vi att det är en viktigare reform med förkortad arbetsdag än längre semester. Vi vill stärka den informella sektorn genom närdemokrati, brukarinflytande och självförvaltning. Men för att göra det möjligt att öka den informella sektorn, eller som civilministern säger den ”fjärde lokala nivån”, måste vi minska lönearbetets betydelse och ge mer tid till varandra. I tisdags i förra veckan hade finansutskottet, på initiativ av miljöpartiet, en mycket bra utfrågning om sambanden mellan ekonomisk tillväxt, miljö och ekonomi. I den utfrågningen gjorde bl.a. Anders Wijkman från Svenska naturskyddsföreningen en översikt över de miljöproblem som i dag finns i världen. Det finns tre stora grupper av miljöproblem som måste angripas på olika sätt. Den första gruppen av problem berör fattigdom och underutveckling i de fattiga länderna, exploatering och transnationella företags hänsynslösa framfart. Vi måste alla hjälpa till och se till att utvecklingen stoppas. Det gäller även befolkningsbegränsningar. Den andra gruppen av problem är den som vi kanske är vana vid att tänka på när det gäller miljöförstöringen. Det handlar om punktutsläpp från industrier och om kraftproduktion. I Östeuropa är detta nu det stora problemet, och det är något som vi också måste hjälpa till med. Här hemma har vi kommit en bit på väg när det gäller att tackla den sortens problem, men än finns det mycket som återstår att göra. Men det finns en tredje typ av miljöproblem, som bedöms vara allra allvarligast och mest svårlöst i ett land som Sverige. Det är den diffusa miljöförstöringen från miljoner olika små källor och som hör ihop med hela vår konsumtion och livsstil: utsläppen från trafiken och kemikaliesamhället samt den osynliga men obönhörliga ackumuleringen av tungmetaller och andra farliga ämnen ifrån avfallsberget som bara växer. Det har funnits, och det finns fortfarande, en tendens från de etablerade partierna att blunda och sila bort den här typen av miljöhot. Det har varit lätt att få den allmänna opinionen med sig när man talar om stora företag eller utpekade miljöbovar. Men när vi kommer till den miljöförstöring som vi alla bidrar till i vårt dagliga liv blir det genast svårare. När man av miljöoch resursskäl måste börja ifrågasätta vår bekvämlighet och vårt konsumtionsmönster, våra krav på en ständigt ökad reallön och prylkonsumtion, blir det annat ljud i skällan. Då hukar sig de etablerade partierna och vågar inte föreslå någonting som man tror kan stöta viktiga väljargrupper. Trafiken är ett sådant lysande exempel. Birgitta Dahl far land och rike runt och talar om vad vi måste göra och om brutala omställningar för att vi skall komma någon vart när det gäller det trafiksystem som vi måste byta till. Men hur yttrar sig denna verbala insikt i statsverkspropositionen? Inte alls! Jag har tyvärr inte sett att den finns där. Var är satsningarna på en utbyggnad av järnvägarna? Miljöpartiet krävde först 40 miljarder, samma summa som sedan SJ självt begärt, för utbyggnad de närmaste tio åren. Inte ett spår av detta finns heller i budgeten. Däremot är regeringen mer välvilligt inställd till att bygga ut sådant som smutsar ner ännu mer. Vägarna skall EG-anpassas för tyngre långtradare, och vi skall bygga ut Arlanda. Detta leder till en fördubblad flygtrafik och en fördubbling av kväveoch koldioxidutläppen från flygtrafiken på 15 år. Det låtsas man inte om, men det finns beräkningar om detta. Nog låter det som om ledande socialdemokrater väldigt gärna vill bygga den där Öresundsbron. Fast de vet inte riktigt om de vågar ännu för den livaktiga inre oppositionen i partiet, som jag hoppas icke avmattas. Samma tveksamhet råder när det gäller bensinpriset och att låta bilismen betala för sina verkliga kostnader. Nu skall bensinpriset höjas till 6 kr. den 1 mars. Men detta innebär bara att vi återställer det realpris som rådde i början av 80-talet. Regeringen börjar bli förskräckt när opinionen växer och säger: Vi skall inte höja bensinpriset mer under den här mandatperioden. Tyvärr är socialdemokraterna inte ensamma om att tala med kluven tunga när det gäller miljöpolitik. Ett annat parti har t.o.m. haft den goda smaken att markera sin profil genom att ta in ordet miljöparti i sin logotype, eller åtminstone på sina klistermärken. Centern är bra på att prata miljö, men när det kommer till praktisk politik är det helt andra intressen som styr. Centern går inte ens med på att återställa bensinpriset till den reala prisnivå som det tidigare låg på. När regeringen kommer med förslag om begränsning av avdrag för egen bil i tjänsten, då är centern ute och skär pipor i vassen. Några stora järnvägssatsningar finns inte heller i centerns alternativbudget, bara ett blygsamt anslag för köp av olönsam trafik. Tyvärr räcker inte detta som exempel på att centern talar med kluven tunga. I sin finansmotion säger centerpartiet att statens utgifter och transfereringar måste bromsas. Det handlar bl.a. om bostadssubventioner. Ja, det anser vi i miljöpartiet också. Men vi vet att minskade bostadssubventioner innebär att boendekostnaden ökar. Men det vill inte centern acceptera. Det får absolut inte kosta någonting för hushållen. Hur blir det då med miljöambitionerna? Är det inte dags, Olof Johansson, att du lyssnar till ditt eget ungdomsförbund, som enligt ett referat i Dagens Nyheter säger att miljödiskussionen inte får stanna vid de små och smärtfria förbättringarna. Steg för steg måste hela det centraliserade och energislukande systemet bytas ut. Obekväma beslut t.ex. om eloch bensinskattehöjningar måste till. Centern får inte vika sig om det blåser litet. Nej, just det. Sätt på dig miljöpartilogon, Olof Johansson, och dra ner hatten litet över öronen så att det inte drar så mycket. Moderaterna har däremot aldrig gett sig ut för att vara ett miljöparti, och inte har man ändrat sig på den punkten nu heller. Jag uppfattar Carl Bildt alltmer som en politikens Socker-Conny. Mindre skatt och mer konsumtion. Duka upp det vi har på bordet och se till att det går åt så fort som möjligt, och bjud in några grabbar från EG så går det ännu fortare. Slugt och oblygt ägnar sig moderaterna åt en populistisk överbudspolitik med rallarsvingar och kritik. Det går tydligen hem, men det är häpnadsväckande ansvarslöst. Folkpartiet är också med vid det dukade bordet, eftersom man inte vill stå utanför. Fast egentligen kanske man vill det. Vi hörde här Bengt Westerberg tala om mod och förnuft. Jag måste ge Bengt Westerberg en eloge för det han sade. Jag tycker att det är bra att man talar om att man faktiskt måste välja. Vi i miljöpartiet har valt inte guld utan gröna skogar och miljö i stället för ökad konsumtion. Regeringen har abdikerat från en miljöpolitik värd namnet men också ab dikerat från att föra den strama finanspolitik som har varit nödvändig de senaste åren och fortfarande är det. Vi i miljöpartiet föreslog redan i samband med kompletteringspropositionen i våras en finanspolitisk åtstramning med en klar miljöprofil, och vi återupprepar nu vårt krav. Vi är beredda att diskutera en åtstramning med regeringen som också kan omfatta senarelagda reformer och åtgärder för att begränsa statens utgifter för transfereringar. De konkreta förslag till åtgärder som vi har framgår av vår finanspolitiska motion. Det är dags att ställa upp till bevis nu, Ingvar Carlsson. Vill ni fortfarande bli ett miljöparti i ordets rätta bemärkelse? Vill ni rädda Sveriges ekonomi från ett dukat bord å la 1976? Då är det dags att ge besked om detta, Ingvar Carlsson. Miljöpartiet lovar som sagt inte guld men gröna skogar. Vårt ekonomiska budskap är tvärtom ganska kärvt. Vi vill prioritera en omfattande ombyggnad av samhället i miljövänlig riktning. Det krävs mångmiljardinvesteringar i nya trafiksystem, nya energisystem och nya produktionsmetoder i industrin. Då kan vi inte samtidigt gå ut och lova att människor egentligen inte skall behöva ändra på någonting, inte ändra sitt konsumtionsmönster och att det främsta målet för den ekonomiska politiken även i fortsättningen skall vara en reallöneökning på ett par procent varje år. Vi måste våga gå ut och säga som det är: Nu har vi levt på naturens kapital i många år och ständigt ökat vår skuldsättning. Nu är det dags att börja betala tillbaka. Det räcker inte att bara täppa till industrins skorstenar och avloppsrör. Nu krävs det insatser av var och en av oss för att ändra våra trafikvanor och vårt konsumtionsmönster för att rädda jorden till våra efterkommande. Då kan vi inte fortsätta att öka standarden i traditionell mening. Då kommer reallönerna för alla inkomstgrupper utom de lägsta att behöva minskas, inte ökas. Om riksdag och regering kunde gå ut med ett sådant här samfällt budskap, skulle vi också ha chanser att komma till rätta med dagens stora problem på arbetsmarknaden. Vad är inte den pågående lönekarusellen på arbetsmarknaden annat än ett resultat av just de förväntningar som ni ständigt skapar när ni talar om ekonomisk tillväxt och ökade reallöner? Tacka sjutton för att det blir kaos på arbetsmarknaden, när alla organisationer är ute efter och jagar de där procenten som ni alla talar om men som egentligen inte finns! Fortsätter lönekarusellen är vi beredda att stödja förslag om prisoch lönestopp. Men ett lönestopp får naturligtvis inte drabba dem som har de lägsta inkomsterna. Samtidigt som många bl.a. inom den viktiga vården och omsorgen fortsätter att vara de lägst betalda, skapas det en ny överklass av direktörer, aktieklippare, generaldirektörer och yrkespolitiker, som skaffar sig oförskämt höga löner, förmåner och levnadsförhållanden långt utöver vad vanliga människor har möjlighet till. I Japan lär det vara så, att när ett företag vill genomföra åtstramningar börjar man inte med att sparka dem som har lägst betalt, utan med att chefen halverar sin lön och mellancheferna avstår 25 90. Först därefter går man till arbetarna och frågar om de kan godta en åtstramning på 5 70. Hur vore det om vi som politiker som föreslår åtstramningar föregick med gott exempel och avstod inte bara från att ge oss själva lönehöjningar utan också sänkte våra löner med 5 96? Det är inte så mycket, men det visar ändå att vi själva är beredda att avstå någonting och inte bara pratar om att andra skall göra det. Nu vill jag fråga: Ställer ni upp på det, partiledare och statsminister Ingvar Carlsson?

Herr talman! Carl Bildt var bekymrad över att riksdagen, som han sade, tvingas vänta på förslag till åtstramning så att vi kan klara ut den ekonomiska politiken. Det är bara det, herr talman, att riksdagen fick ett förslag förra våren, då Carl Bildt emellertid med näbbar och klor försökte förhindra den åtstramning av den ekonomiska politiken som vi redan då ansåg vara önskvärd. Vi fick tyvärr inte igenom regeringens förslag, och de flesta anser väl nu att det hade varit utomordentligt bra om vi hade fått det. Det fanns åtminstone ett borgerligt parti, nämligen centerpartiet, som var berett att diskutera en del åtgärder som skulle verka åtstramande, men Carl Bildt var det verkligen inte. Hade vi startat då hade läget kanske varit bättre i dag. Moderaterna bidrar inte heller till någon åtstramning nu. Budgetåret 1990/91 innebär moderaternas förslag en försvagning av budgeten med 8 miljarder. Utslaget på hela året 1991 innebär det en försvagning av budgeten med 20 miljarder. Tror Carl Bildt att han skall klara någon resa i utförsbacken genom att späda på inflation och köpkraft på det sättet? Moderaterna skäller som vanligt också på skatten. Jag håller med Bengt Westerberg på den punkten: moderaternas skattepolitik är ett hot mot välfärd, rättvisa och trygghet i vårt land. Bengt Westerberg tog upp ett tema som är viktigt och intressant, om etik och moral, om att välja och välja bort. Jag skall gärna delta i den debatten, men jag vill göra några randanmärkningar från socialdemokratiska utgångspunkter om det som har varit. Vad vi vände oss mot i folkpartiets skattepolitik i valrörelsen var förslaget om sänkt grundavdrag, sänkt schablonavdrag, slopad skattereduktion för fackavgiften och att det inte fanns den fördelningspolitiska effekt som sedan tog sig uttryck i förslaget om skatterabatt. Mycket av det kunde vi sedan resonera om och finna konstruktiva och bra lösningar på, och därför kanske vi trots allt, Bengt Westerberg, med hänsyn till den kanonad som riktas mot skattereformen — oftast mycket osakligt — kan hjälpas åt med att informera om den skattereform som vi båda har ansett vara viktig. Bengt Westerberg tog också upp frågan om att tiga om målkonflikter därför att vi var vänner med alla. Ja, visst finns det en risk för detta, men den är faktiskt nästan systematiserad i det borgerliga samarbetet. I valrörelse efter valrörelse säger man från borgerligt håll att ”vi går fram med våra förslag” — som oftast är totalt motstridande — ”och en vecka efter valet skall vi om vi får majoritet sätta oss ned och resonera oss samman”. Att tala om att tiga om målkonflikter i sådana sammanhang är verkligen befogat, men på den punkten tror jag inte att Bengt Westerberg kommer att kunna presentera någon riktig lösning. Till Olof Johansson skulle jag först vilja säga att förslaget om förstärkt grundpension låter sympatiskt och mycket fint. Men det kostar ungefär 15 miljarder kronor, och i centerns budgetförslag finns inte någon som helst täckning för en så kostnadsdrivande reform. Jag vill också säga att jag är litet besviken på Olof Johansson i fråga om skattereformen. Så länge vi förde förhandlingarna om etapp 1 under senhösten var centern och Olof Johansson med ända fram till det sista sammanträdet, och det som då var den stora stötestenen var att centern inte kunde vara med om energimomsen. Nu vill Olof Johansson inte riktigt kännas vid sin egen roll, och det förvånar, eftersom jag upplevde att centern visade ett politiskt kurage under förra våren, när vi hade behov av en åtstramning och stabilisering. Lars Werner säger att socialdemokrater inte känner igen sitt eget parti. Det är kanske ändå ett något djärvt uttalande av en kommunist dessa dagar, då kommunistparti efter kommunistparti flyr från sitt förflutna, vill bort från sitt eget namn och om möjligt, i de länder - DDR, Ungern, Tjeckoslovakien och Polen — där socialdemokratiska partier har bannlysts, vill utnyttja detta vakuum för att själva kalla sig socialdemokrater. Är det inte en tankeställare för Lars Werner att det inte finns ett socialdemokratiskt parti — jag känner i alla fall inte till något — som har drömt om att vilja kalla sig kommunistiskt? Nog känner vi socialdemokrater igen oss i de grundläggande frågorna. Lars Werner säger också att bostadsministern inte bor i verkligheten. Ja, han bor i Tyresö, precis som Lars Werner. Det är en ganska bra verklighet, som jag har lärt mig mycket av, och jag tror att Lars Werner också har gjort det. Jag skall läsa för Lars Werner ur en ledare i Vår Bostad, där man skriver om just bostadspolitiken: Men de högsta höjningarna svarar inte skatteomläggningen för. Det gör de sedvanliga höjningarna, därför att prisutvecklingen varit alltför våldsam. Den som tycker att hyran höjs för mycket skall alltså inte klaga på skatteomläggningen. Den skall klaga på de kostnader som höjt hyrorna alldeles för mycket. Utan skatteomläggningen hade det blivit ännu mindre pengar över. Jag skall så småningom i mitt inlägg redovisa varför det blir på det sättet — om jag nu kommer så långt i mitt anförande, då jag till att börja med har velat replikera de föregående talarna. Man hör ibland att 80-talet har varit ett förlorat årtionde. Carl Bildt sade det här i dag, och jag förstår honom från hans utgångspunkt. Ideologiskt har 80-talet på många håll varit högerns årtionde. I vårt land har moderaterna misslyckats tre val i rad med att erövra regeringsmakten. I det avseendet är det naturligtvis ett förlorat årtionde. Men för medborgarna i Sverige är det inte ett förlorat årtionde. Minns ni, efter Carl Bildts alla hårda ord om den socialdemokratiska politiken, hur det var i början av 80-talet? Galopperande budgetunderskott, över 10 96 inflation, tomma orderböcker i företagen, industrinedläggningar, 150 000 arbetslösa. Då var Sverige ett land utan kraft och ambition, framtidstron var bruten, företagen ville inte investera, ungdomar vågade inte tro på att de skulle kunna få något jobb. Det var verkligheten. Då var det många som trodde att vi skulle tvingas att göra som så många andra länder, nämligen acceptera en hög arbetslöshet, skära ned på den sociala tryggheten. Men det blev inte så. 80-talet blev inte ett förlorat årtionde. I dag är det gigantiska budgetunderskottet på 13-14 960 av bruttonationalprodukten borta. Genom kraftigt ökade industriinvesteringar har svenska företag förbättrat sin produktionskapacitet. Framför allt har vi full sysselsättning. Vi har, på tvärs mot vår omvärld, lyckats bemästra arbetslösheten. Totalt har 400 000 nya jobb tillkommit. Även om det var trögt i början, Lars Werner, och en vanlig arbetare hade tappat en månadslön — där låg problemet — har reallönerna trots allt sedan 1985 ökat med i genomsnitt 20 000 kr. per hushåll. Därutöver har vi, trots den ekonomiska krisen, genomfört en rad reformer och förbättringar. Barnbidraget har mer än fördubblats. En trebarnsfamilj får i dag drygt 23 000 kr. sammanlagt i barnbidrag. Det är en ökning med 150 960. Föräldraförsäkringen har byggts ut. Det finns trots platsbrist över 100 000 fler barnomsorgsplatser i dag än för åtta år sedan. Trots personalbrist jobbar i dag 50 000 fler inom sjukvården. Antalet höftledsoperationer har fördubblats sedan 1982. Antalet kärlkransoperationer har sexdubblats. Antalet gråstarroperationer har tiodubblats. 10 000 fler pensionärer har fått plats på ålderdomshem eller i servicehus. Det utförs 29 miljoner fler hemtjänsttimmar och 122 000 fler får i dag färdtjänst. Därutöver har pensionerna förstärkts, delpensionen har höjts liksom bostadsbidragen och arbetslöshetsersättningen. De handikappade har fått bättre stöd. De här människorna ute i den svenska vardagen upplever inte att 80-talet är ett förlorat årtionde. Vi har naturligtvis hjälpts åt. Företagare, anställda, beslutsfattare — alla har varit med och hjälpt till att vända utvecklingen. Ändå går naturligtvis många omkring och tror att vi har fått det sämre. Klyftorna har ökat, säger också en del i denna kammare. Det är riktigt att vi har några grundläggande problem i ekonomin, som vi måste komma till rätta med, inte minst av rättviseskäl. Ett problem har vi redan fått bort, det var budgetunderskottet. Ett annat, ett rättviseproblem, var vårt gamla skattesystem. Det skulle jag, eftersom Bengt Westerberg gick så snabbt förbi det, vilja ägna en liten stund åt. Det gamla skattesystemet höll på att totalt vittra sönder. Det utjämnade inte inkomster som det var tänkt. Det klarade inte av att i längden finansiera den välfärd vi ville ha. Däremot höll det långsamt på att undergräva både samhällsmoral och samhällsekonomi. Det gamla systemet blev faktiskt ett bra system för höginkomsttagare. I skattetabellen såg det ut som om de betalade mycket skatt. Men i verkligheten kunde de som tjänade mest praktiskt taget själva bestämma hur mycket, eller rättare sagt hur litet, de skulle betala i skatt. Det gamla systemet var också bra för dem som hade kapitalinkomster. Det var bra för dem som kunde göra stora avdrag och som kunde utnyttja de många kryphålen i systemet. Men det var dåligt för alla vanliga löntagare och småsparare, som fick betala jämförelsevis hög skatt på sina arbetsinkomster och sitt banksparande. Nu ändrar vi på det. Nu sänker vi skatten på arbete, och det finansierar vi på ett sådant sätt att höginkomsttagarna får betala sina egna skattesänkningar genom skärpningen av kapitalbeskattningen, beskattningen av löneförmåner, mindre avdrag och mer skatt på konsumtion. För lågoch medelinkomsttagarna införs en skatterabatt som ger en extra skattesänkning för dem som tjänar mellan 58 000 kr. och 175 000 kr. om året. I de inkomstskikten finns de flesta heltidsarbetande med låg lön och de som jobbar s.k. lång deltid. Sammantaget innebär detta att skattereformen redan 1990 har en rättvis profil. Jag skulle vilja ge två exempel, som tydligt visar effekterna av skattereformen. Jag gör det mot bakgrund både av Lars Werners och av Olof Johanssons inlägg. Lars Werner tog som exempel för att belysa problemen på bostadsområdet en ensamstående i en fyrarumslägenhet, om jag hörde rätt. Det är klart att en sådan situation kan ge rätt höga kostnader. Jag skulle vilja ta som exempel en ensamstående undersköterska med ett barn. Hon tjänade 120000 kr. 1989, bor i en lägenhet på 75 m? och betalar 2700 kr. i månaden. Hon kör egen bil 500 mil om året och har räntekostnader på 5 800 kr. Denna ensamstående undersköterska med ett barn får med effekterna av skattereformen en ökad köpkraft på 4 600 kr. I nästa exempel tar vi två inkomsttagare som bor tillsammans. Den ena har en årslön på 132 000 kr., den andra på 96 000. De har två barn. De bor i en — här är det i hög grad befogat — fyrarumslägenhet på 90 m?. Det är allmännyttan, det är fjärrvärme. För de båda tillsammans sänks inkomstskatten med 14 200 kr. Det tror jag inte att så många av de här inkomsttagarna känner till ännu. Hyran höjs kraftigt, det är riktigt, med 4400 kr. Men det skall dras från de 14200. Dessutom, förutom nettoeffekten på 9800 kr., får den här familjen en barnbidragshöjning på 6 600 kr. Det blir alltså en förstärkning av köpkraften på över 15 000 kr. I och för sig är personerna i exemplen tagna ur verkligheten, men uppgifterna kan naturligtvis slå något upp och något ned. Men det är något helt annat än de uppgifter som har figurerat i olika sammanhang, och som jag tror har skrämt upp många människor. För landets pensionärer innebär skattereformen klara förbättringar. Sammanlagt tillförs pensionärskollektivet 2000—3 000 milj.kr. Redan från januari i år höjs pensionstillskottet och bostadstillägget som en förtida kompensation för de prishöjningar som följer av skattereformen. Det är enormt viktigt för pensionärerna att vi har kunnat genomföra skattereformen på ett gynnsamt och bra sätt för dem. Pensionärerna får hela sänkningen av inkomstskatten fullt ut. För de pensionärer som har extrainkomster innebär reformen en förbättring, eftersom de får behålla betydligt mer av förtjänsten i framtiden. Hur kan det då komma sig att så många ändå tror att de förlorar? Jag tror att det beror på att de negativa effekterna har tagits fram. Det är ofta så i massmedia. Man vet att det blir dyrare att gå på restaurang, men man känner inte till att varje barnfamilj får 10000 kr. i barnbidrag per barn 1991. Man vet att värdet av underskottsavdragen minskar, men man har inte klart för sig att de framför allt har utnyttjats av höginkomsttagarna. De får i fortsättningen betala ökade skatter. Detta har skapat förvirring, och vi kanske kommer att få fortsätta att leva med någon kvardröjande osäkerhet. Låt mig i alla fall citera Anna-Lisa Hellsten i Sparbanksföreningen, en ledande budgetrådgivare under många år: ”Sluta ängslas över skattereformen! — — — När reformen genomförs i sin helhet kommer den att ge ett positivt utfall jämfört med om det gamla skattesystemet fortsatt att tillämpas.” Herr talman! Jag har noterat framgångarna under 80-talet. Det finns emellertid anledning att även, som jag antydde tidigare i mitt inlägg, stryka under de stabiliseringspolitiska problem som vi nu brottas med. Dessa problem måste få en lösning. Vi befinner oss, som regeringen uttalat i finansplanen, vid en kritisk punkt. Detta sammanhänger med två grundläggande problem i den svenska ekonomin. För det första: inflationen är för snabb. För det andra: tillväxten är för svag. Vad har då inflation och tillväxt för betydelse för fördelningspolitiken? I vad gäller inflationen vet vi att det är löntagarna som förlorar mest när inflationen är hög. Inflationen är som ett hål i fickan, där större delen av löneökningen försvinner. Det hjälper inte att sätta in pengarna på banken. Inflationen smyger sig in där också och urholkar värdet av det som småsparare och pensionärer sparar. Jag vill här till Carl Bildt säga att den konsumtionsprishöjning som vi har orsakat endast är drygt hälften av vad den var under de borgerliga åren. Vi kan emellertid inte ha lönehöjningar på 10 26 när produktionen bara ökar med 2 90. Det går inte ihop, och det tror jag alla begriper. Ingen har glädje av att det bara blir luft i lönekuverten. Men det räcker inte med att bekämpa inflationen. Vi måste också förbättra tillväxten. Och när tillväxten är låg kan vi på sikt varken höja reallönerna eller fortsätta att bygga ut välfärden. Det krävs ökad tillväxt för att vi skall ha råd att förbättra miljön, vilket miljöpartiet har krävt här i dag. Det krävs ökad tillväxt för att vi skall kunna investera i nya och säkrare energisystem, satsa på järnvägar, vägar och bekvämare kollektivtrafik, bygga ut barnomsorgen, rusta upp nedslitna skolor, operera fler sjuka, ta väl hand om de gamla samt för att vi skall kunna få högre löner, vilket vi nu märker att många gärna vill. Detta är bakgrunden till överläggningarna på Haga. Senare i dag skall dessa överläggningar fortsätta, och parterna skall svara på de frågor som regeringen har ställt. Finansministern återkommer självfallet till denna fråga vid morgondagens debatt i riksdagen. Herr talman! Jag vill nu endast, eftersom min tid snart är ute, tillägga att de svar som vi kommer att få i samband med dessa överläggningar naturligtvis blir oerhört viktiga när det gäller utformningen av de förslag som vi senare skall lägga fram vid denna riksdag.

Herr talman! Statsministern kom tomhänt till dagens debatt. Den som hade väntat sig att vi skulle få någon typ av antydan till uppläggning av den ekonomiska politiken blev besviken. Av detta fanns intet, alls intet, i det som statsministern hade att säga. Vi fick reda på att finansministern kanske kommer att ha någonting att säga i morgon. Vi ser fram emot detta, men denna del av den allmänpolitiska debatten har, liksom denna januari efter det att regeringen presenterade den tomma finansplanen, passerat utan något som helst besked från regeringen om den ekonomiska politiken. Och detta är fallet i en situation när vi de facto har en sönderfallande ekonomi! Efter en skrytvals av närmast ”Bresjnevitisk” karaktär när det gäller sifferkaskaden, kom statsministern till den passus där han sade att det är fråga om en kritisk punkt, att inflationen och kostnadsutvecklingen är för höga och att tillväxten är för låg. Detta lät som ett eko av vad oppositionen har sagt från denna talarstol under det senaste halva decenniet, något som socialdemokraterna däremot inte har velat lyssna till och vilket inte har lett till att socialdemokraterna har vidtagit några åtgärder. Man kan läsa upp olika skildringar av tillståndet i ekonomin. Vi får som riksdagsledamöter sådana ganska ofta. Den senaste tror jag var den vi fick från Föreningsbanken i våra postfack i går. Jag vill citera en del av det som skrivs där: ”Årets Finansplan visar att myten om den svenska vägen är borta i och med att Sverige nu möter mycket allvarliga ekonomiska problem som inte kan döljas längre. Av alla länder i OECD-kretsen får vi den lägsta tillväxten 1990 och 1991 ———-. Bytesbalansens underskott väntas uppgå till ca 4 96 av BNP —-- dvs. en av de största andelarna i OECD-kretsen av 24 länder. Priser och löner ökar dubbelt så mycket som genomsnittet för våra viktigaste konkurrentländer—--. Vi kommer dessutom att få en försvagad investeringsutveckling, negativt sparande, försämrad produktivitet och en stagnerande handelsbalans.” Då infinner sig självfallet den politiska frågan: Vems fel är detta? Thorbjörn Fälldins? Gösta Bohmans? Eller är det kanske Ola Ullsten som bär ansvaret för att den ekonomiska politiken efter närmare ett decennium av socialdemokratiskt regerande har fört oss från en situation, där vi hade problem som vi delade med större delen av världen i övrigt, till en situation där vi har än värre problem, vilka vi är praktiskt taget ensamma om i västvärlden? Detta är nämligen den avgörande skillnaden mellan krisen i slutet på 70 talet och krisen i början av 90-talet. Då var hela västvärlden i en kris, vilken var orsakad av oljeprisexplosioner, den djupa konjunkturnedgången och strukturkrisen. I dag ser hela västvärlden i övrigt framtiden och 90-talet an med stor optimism. Det finns emellertid en ö av ekonomisk pessimism i denna tid av ekonomisk optimism. Den ön är Sverige. Och detta är inte Ola Ullstens, Thorbjörn Fälldins eller Gösta Bohmans fel; det är Ingvar Carlsson och Kjell-Olof Feldt som har haft det politiska ansvaret under den tid då vi har bäddat för denna kris. Och där står de, tomhänta! Ingvar Carlsson framhöll att vi moderater sade nej till momshöjningen i maj förra året. Det var rätt. Vi moderater säger nej till skattehöjningar. Skattehöjningar är fel sätt att lösa fel problem. Skattehöjningar leder till ytterligare problem genom att de bromsar tillväxten och ökar kostnaderna. Varje ytterligare skatteökning som regeringen tar till kommer bara att föra Sverige djupare in i dessa problem. Socialdemokraterna måste vända på utvecklingen. Detta måste socialdemokraterna klara om socialdemokratin skall kunna överleva som en stark politisk kraft. Prognosen just nu verkar inte alldeles optimistisk på den punkten, även om ”optimism” kanske inte är det ord som jag skall ta i min mun när det gäller den typen av prognoser. Vad är det då som vi måste göra? Vi måste sänka kostnaderna. Att sänka kostnader är att sänka skatter. Vi måste öka tillväxten, och det gör vi också, faktiskt, genom att sänka skatterna. Regeringen kommer inte förbi skattepolitiken! Hur mycket Ingvar Carlsson, med åberopande av Bengt Westerberg, än säger att moderat politik i syfte att sänka skattetrycket är ett hot mot välfärden, är detta fel. Vi har nämligen nu en nationell ”Pomperipossabeskattning”. Av vår samlade inkomstökning de senaste tre åren har 127 90 gått åt till ökade skatter och ökade avgifter till det offentliga. Med denna nationella ”Pomperipossaskatt” kan man inte vända denna utveckling, då går det bara utför. Det är inte det sänkta skattetrycket som är hotet mot välfärden. Det är självfallet det höjda skattetrycket som hotar välfärden. Hur vore det om socialdemokraterna tog konsekvenserna av det som de säger, nämligen att ett sänkt skattetryck hotar välfärden? Konsekvensen av det skulle bli att vi, om vi vill öka välfärden, skulle öka skattetrycket. Det är i och för sig vad socialdemokraterna gör. Men då skulle skatterna bara ökas och ökas och ökas. Finns det någon som tror att detta ger bättre välfärd? Det ger ökade kostnader, lägre tillväxt och ökade underskott gentemot utlandet. Detta blir fallet intill dess att socialdemokraterna inser att de måste vända på utvecklingen och sänka skatterna i stället för att bara höja dem. Innan vi har nått den punkten kommer svensk ekonomi att fortsätta att försämras, och det politiska ansvaret för detta vilar på socialdemokratin och på denna regering.

Herr talman! Jag lyssnade med viss sympati på Ingvar Carlssons inlägg. Det var mycket i framtoningen som jag gillade; där fanns många kloka ord. Men ändå undrar jag: Var fanns beskeden? Det är ju trots allt, vilket också Carl Bildt framhöll, Ingvar Carlsson och den socialdemokratiska regeringen som har ansvaret för den ekonomiska politiken i Sverige. Vi fick inte, under hela Ingvar Carlssons anförande, något besked om vari denna ekonomiska politik består. Möjligen fick vi ett besked — jag vet inte hur man skall tolka det — när Ingvar Carlsson åberopade det paket som regeringen lade fram förra våren i samband med kompletteringspropositionen, som bl.a. innehöll en momshöjning, och sade att detta var regeringens besked. Skall vi uppfatta det så att det är ett förslag till momshöjning som regeringen kommer med även denna gång? Då tror jag att möjligheterna att få igenom det i riksdagen är utomordentligt begränsade. Den grundläggande fråga som man måste ställa sig, och som jag förstår att regeringen många gånger har ställt sig, är: Varför får vi de här lönekostnadsexplosionerna som vi just nu har i Sverige? Regeringen lever tydligen i föreställningen att detta är något som arbetsmarknadens parter bestämmer. Därför kallar man dem till överläggningar för att diskutera hur man skall kunna dämpa lönekostnadsutvecklingen. Men på den överhettade arbetsmarknad som vi har är det inte arbetsmarknadens parter som i förhandlingar bestämmer löneökningstakten, utan det är bristen på arbetskraft som driver upp lönerna. Det har påpekats av ekonomer i olika läger. Jag hörde t.ex. Willy Bergström, som är chef för fackföreningsrörelsens internationella forskningsinstitut, i sina kommentarer till budgetpropositionen gång på gång säga att det på en överhettad arbetsmarknad inte finns några möjligheter att hålla tillbaka löneökningarna. Man kan alltså inte skylla på parterna, inte på löntagarna och inte på arbetsgivarna när man är missnöjd med löneökningstakten, utan det är den ekonomiska politiken som är den avgörande orsaken till att det går som det går. Vi var emot momshöjningen för ett knappt år sedan; det är alldeles riktigt. Men redan på våren 1988 sade vi att vi var på väg in i, eller kanske redan befann oss i, en överhettad ekonomi och att det därför krävdes en åtstramning. Då ville regeringen inte gå med på det, eftersom det bara var några månader kvar till valet och man tyckte att det var obehagligt att gå in i en valrörelse med ett sådant beslut bakom sig. Problemet med stabiliseringspolitik är att det inte går att bedriva någon kvartalseller veckopolitik. Det går inte att vänta tills problemen är riktigt stora och då säga: Nu måste vi göra någonting åt det här; nu måste vi ha åtgärder som fungerar i morgon eller nästa vecka eller nästa månad. Man måste bedriva politiken mer långsiktigt. Det är nu man måste bestämma hur man vill att den ekonomiska utvecklingen skall se ut 1991. Skattereformen är ett viktigt steg — både strukturellt och stabiliseringspolitiskt. Den kommer att underlätta utvecklingen 1991, men den behöver kompletteras med stramare finanspolitik, precis som regeringen säger i finansplanen. Men samtidigt konstaterar man i finansplanen att man nu inte vågar föreslå denna stramare finanspolitik. Det är ju mycket märkligt att man, när vi nu har kommit till den kritiska punkt som Ingvar Carlsson också åberopade och där vi enligt regeringens finansplaner varit tidigare, ändå är beredd att genomföra ofinansierade samhällsekonomiskt mycket kostsamma reformer. Jag förstår inte riktigt hur regeringen resonerar. Vad vi nu behöver för att klara den här situationen och för att få en bättre utveckling 1991 är en politik som går in på en rad olika områden. Som jag sade tidigare behöver vi en stramare finanspolitik. Den måste man åstadkomma genom åtgärder på utgiftssidan — precis som det står i regeringens finansplan — inte genom skatteökningar. Ett reformstopp nästa år är en helt naturlig åtgärd i ett sådant läge. Besparingar kan ytterligare förstärka finanspolitiken. Minskade statsbidrag till arbetslöshetsförsäkringen är ett av de förslag som vi har framfört. Vi behöver förändra sjukoch arbetsskadeförsäkringarna. Vi har haft en explosionsartad utveckling av utgifterna under senare år. Men det är inte bara ökade utgifter som är problemet. Problemet är också att det finns en potential av arbetskraft, som vi inte utnyttjar på grund av att försäkringarna är utformade som de är. Vi kan stimulera pensionärer och studenter till ytterligare förvärvsarbete. Här gör regeringen en del, men inte tillräckligt. Vi kan höja skatten på alkohol och tobak — om inte annat kanske det medför att en del då avhåller sig från missbruk och oftare går till arbetet. Vi kan också stimulera hushållssparandet, som också är ett problem som regeringen pekar ut i finansplanen, genom att uppmuntra bosparande och startsparande — alltså föräldrars sparande för sina barns räkning. Man kan också tänka sig individuella vinstdelningssystem i företagen, vilket skulle vara en alldeles utmärkt sparform. Den skulle sprida ägandet och göra fler delaktiga i kapitaltillväxten. Ingvar Carlsson sade att socialdemokraterna hade kritiserat oss under valrörelsen för att vilja ta bort avdragen för fackliga avgifter. Om man är med i en förening som har till syfte att tillvarata ens egna intressen, tycker vi att det är rimligt att avgiften betalas med beskattade pengar. Vi ser ju nu hur fackföreningarna, när vi tillåter avdrag för sådana medlemsavgifter, bygger upp fonder som gör det möjligt att snabbt ta till stridsåtgärder. Det är ju ingen tvekan om att det finns ett samband mellan införandet av avdragsrätten och den mycket ökade konfliktbenägenhet som vi har märkt på svensk arbetsmarknad under senare år.

Herr talman! Jag vill gärna till Ingvar Carlsson säga några ord när det gäller vår kritik av skattereformen.Som Ingvar Carlsson mycket väl vet stod frågan om energimoms först på dagordningen i slutfasen av förhandlingarna. Vi anmälde att vi inte kunde acceptera detta, eftersom det skulle innebära att man fördelar skatten på energi jäms över, även om man behåller en del punktskatter. Det strider mot miljöpolitiska och energipolitiska mål. Beskattningen borde vara hårdare differentierad än i dag så att den belastar uran, olja och kol, men inte biobränsle, vilket den gör med ert förslag. Det var sprängpunkt nr 1. I det sammanhanget nämnde jag också vårt motstånd mot byggmoms och att vi tycker att vi skall ha en differentierad moms, dvs. sänkt skatt på maten. Jag kommer fortfarande ihåg — jag har berättat det för mina närmaste; jag kan berätta det här också — hur Kjell-Olof Feldt svalde men inte svarade någonting. Det var mycket enklare med Bengt Westerberg. Han bjöd på allt när det gäller finansiering. Ta vad ni vill — 1.50 på bensinskatten. Det slår blint, men det gör ingenting. Ta det så fort som möjligt. Det är klart att det blir enklare på det viset. Jag har inte förnekat någonting i skatteöverläggningarna av det vi står för. Det återfinns i debattprotokollet från den 15 december: ”Genom centerns medverkan i skatteöverläggningarna mellan partierna skapades rättvis profil på skatteskalan och inflationsskydd.” Det är ju i princip Görel Thurdins reservation som återfinns i inkomstbeskattningen nu. Vidare sade jag: ”Genom centerns medverkan har löfte givits om en parlamentarisk utredning om ökad kommunal skatteutjämning.” Och så lade jag till en tredje punkt: ”Men när och väljer att finansiera skattereformen bl.a. genom omfattande höjning och breddning av momsen på nödvändig konsumtion, är det självklart för centern att presentera ett annat finansieringsalternativ.” Det är vad vi försöker göra. Inte dra oss undan det ansvaret, till skillnad från vad Bengt Westerberg säger. Det är klart att vill man inte acceptera olika former för finansiering, och vill man inte acceptera det system som vi har i dag, dvs. med punktskatter, blir det naturligtvis fel med allting. Men Bengt Westerberg kan vara övertygad om att finansieringen också kommer att ske i form av punktskatter. Har man kunnat ha det så hittills, så kan man också ha det i fortsättningen. Ingenting har ändrats i det avseendet. Låt mig så göra några kommentarer i övrigt. Egentligen vet jag inte om jag skall kommentera vad Inger Schörling här har sagt. Hon förefaller inte vara riktigt påläst. Hon vet tydligen inte att vi har begärt att järnvägsobligationer skall ges ut och att man skall satsa 40 miljarder kronor på järnvägen fram till sekelskiftet. Det begärde vi före valet 1988. Det är roligt att Stig Larsson nu har ställt upp på den idén. Det här skall inte gå över statsbudgeten, utan det är en alternativ finansiering. Vi måste alltså skapa alternativ för de människor som inte har några alternativ. Det skall också göras först. Därför vill vi satsa på biobränslen och på inhemskt producerad etanol. Människor måste ha ett alternativ när staten drämmer till med höga skatter på exempelvis bensin, som ju alla måste använda. Är det så konstigt att förstå? Men den som inte vill acceptera fördelningspolitiska motiv i samband med den miljöpolitik som förs kommer naturligtvis att möta stora problem när det gäller att övertyga människor om att en radikal miljöpolitik måste föras. Varför skall de som har det svårast i utgångsläget ständigt drabbas av bördorna när det finns alternativ? Inger Schörling var bekymrad över att vi hade en logotype, men på den nivån vill vi inte föra debatten. Vi ändrar inte på saker och ting bara därför att miljöpartiet har kommit till. Vi har haft den gröna färgen sedan 1910, och det är bra om vi kan få behålla den även i fortsättningen. Låt mig fråga miljöpartiet: Vad gör ni här i riksdagen för att genomföra er politik? Jag skall sedan säga några ord i ämnet energi. Jag fick inga svar på mina frågor. Statsministern tänker fortfarande, och det kan jag förstå. Han ingår i en grupp på fyra personer som han måste överlägga med. Låt mig rent generellt säga en sak som jag tycker har anknytning till den moral och det hyckleri som Bengt Westerberg nyss talade om. Det är trevligt att nu lyssna till dem som jag kämpade med i regeringen 1976—1978 för att förhindra investeringar i kärnkraft. Vilket eländes jobb hade man inte med en del av regeringskollegerna i det sammanhanget! Nu står samma personer här och försöker övervältra ansvaret på oss som då ville stoppa detta vansinne. Nu har de vaknat och lägger alltså skulden på oss för att vi vill följa upp resultatet av folkomröstningen. Moral var ordet.

Fru talman! Först några ord till Olof Johansson. Jag är faktiskt ganska väl påläst, och dessutom är jag mycket bra på att läsa mellan raderna, kanske lika bra som man är i Centerns ungdomsförbund. Det hjälper inte att Olof Johansson höjer rösten i det sammanhanget. Jag missunnar inte centern att kalla sig miljöparti, tvärtom, men jag tycker också att ni skall leva upp till den beteckningen, för den förpliktigar faktiskt. Ni säger att ni har varit här sedan 1910, men vad har ni gjort sedan dess för att genomföra er politik? Miljön har ju inte blivit bättre sedan 1910. Ni har dessutom under en period suttit i regeringsställning. Vi har naturligtvis ett annat utgångsläge som 20 gröna ledamöter i ett trögt system. Jag sade tidigare att ni inte vill anvisa några pengar i budgeten till järnvägsutbyggnaden, och det vidhåller jag. Ni säger däremot att ni vill att ett obligationslån tas upp, och det kan ju vara bra, men de pengarna skall betalas tillbaka med ränta. Ni gör inga omprioriteringar, Olof Johansson, och det är skillnaden. Jag har i min hand en tjock lunta om ett par tusen sidor. Vad är nu detta? Jo, det är regeringens interna arbetsmaterial i frågan om EG-anpassningen. I Morgonekot i morse kunde vi höra att förhandlingar mellan EFTA och EG, des.k.EES-förhandlingarna, pågår för fullt och att materialet är hemligt för svenska folket. Inte förrän i sommar skall vi få veta hur det skall bli med vår framtid. Åtminstone vi i miljöpartiet sätter oss mycket bestämt på tvären när man i en demokrati försöker föra folk bakom ljuset så till den milda grad. Vad är det som gör oss svenska medborgare mindre lämpade att hållas underrättade om förhandlingar som bedrivs? Vi kräver att vi får veta vilka förhandlingar ni är inne i och vad dessa tusentals sidor och direktiv i realiteten innebär. Bengt Westerberg! Det kan ju hända att vi vid en EG-anpassning på grund av en momssänkning får ett skattebortfall om 40 miljarder kronor. Detta kommer att helt och hållet slå sönder vårt sociala välfärdssystem, som Bengt Westerberg talar så vackert om. Från centern säger man att man principiellt väljer internationellt samarbete mellan självständiga stater i stället för överstatlighet. Vad detta principiellt innebär i EG-debatten har jag inte riktigt luskat ut ännu. Men så här ser alltså det material ut som svenska folket inte får ta del av. När vi föreslår miljöförbättringar och omställningar i samhället måste pengarna tas någonstans ifrån. Ett sätt är att ta dem från försvaret. Det är en fantastisk utveckling som nu har ägt rum i Östeuropa. Det är inte fråga om några små förändringar, utan om en revolution, som bl.a. har resulterat i Warszawa-paktens och därmed också, kan man säga, NATO:s upplösning. Men här i Sverige är vi i fård med att bestämma hur det framtida försvaret skall se ut, och här låter sig militärer och försvarspolitiker inte påverkas av sådan småpotatis som det som händer ute i Östeuropa. Man har faktiskt mage att begära friska pengar till försvaret. Den visst aldrig flygfärdiga gökungen JAS får häcka i boet och ständigt gapa efter mer pengar. Avveckla både JAS-projektet och vapenhandeln! Återupprätta Sveriges anseende som en nation som arbetar för fred och för nedrustning! Vi har gång på gång i försvarsdebatten försökt att föra in de verkliga hoten, miljöhoten, men det har vi inte lyckats få gehör för. Vi har föreslagit att man utöver den militära försvarsutbildningen skall inrätta ett miljövärn som kan föra organiserat fältarbete och som kan göra insatser vid olyckor. Ett annat område där Sveriges anseende behöver upprättas gäller flyktingpolitiken. Sveriges anseende som ett mot människor på flykt solidariskt och humant land har sorgligt nog blivit skamfilat. Jag vädjar till regeringen att lyssna på den starka opinion som finns för en generös flyktingpolitik. Vi vädjar också till regeringen att upphäva beslutet från den 14 december 1989 om en begränsad flyktingmottagning. Låt inte dokumentlöshet minska asylmöjligheterna! På nyårsafton fanns en artikel i Dagens Nyheter med rubriken ”Återtågens hjältar”. Den var det bästa som jag hade läst på länge och var skriven av Hans Magnus Enzensberger. Artikeln innehöll ett utkast till politisk moral och handlade om att också de västliga demokratierna står inför en nedrustning utan föregående motsvarighet. Den militära aspekten är bara en av många. Andra ohållbara positioner måste överges i skuldkriget mot tredje världen. Enzensberger skriver också att det svåraste av alla återtåg återstår, i det krig som vi alla alltsedan den industriella revolutionen för mot vår egen biosfär. Förstår ni inte att vi måste börja med det nya samhällsbygget? Det får inte vara bara envisa tornedalingar som vågar sätta i gång ekokommunprojekt, och det får inte vara bara envisa pionjärer som strider mot byggnormer och byråkrati för att skapa ekobyprojekt. Vi måste börja nu!